Fru talman! Det svaret tycker jag är väldigt värdefullt. Men är ändå inte risken att det kan finnas en del frågor som initialt hamnar mellan stolarna? Jag tänker på flygplansmuseet i Linköping, som så väl borde byggas ut i och med det senaste som har hänt, och det finns andra områden. Det kanske kan finnas en samordning mellan departementen. Har försvarsministern några sådana tankar?

Fru talman! Vänsterpartiet och regeringen har tillsammans med Miljöpartiet varit överens om de insatser som vi nu gör på kommunsidan. Vi har lagt ut 1,3 miljarder kronor och tecknat överenskommelser med de kommuner som inte har nått upp till ekonomisk balans. Vi kommer att följa den här processen väldigt noga och se om det finns behov av ytterligare åtgärder. Utvecklingen går alldeles klart i rätt riktning, men det ska samtidigt understrykas att det finns många kommuner och ett antal landsting som brottas med kvarstående stora ekonomiska problem till följd av en fortlöpande befolkningsminskning. Nu får vi ett förslag framåt hösten i den översyn som sker av kommunallagens ekonomikapitel.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Lövdén. Det blir fortsatt bostadsbrist i Uppsala kommun de närmaste två åren. Samtidigt finns det ett mycket stort överskott av tomma lägenheter i länet, konstaterar länsstyrelsen. Man kommer att bygga över 2 000 lägenheter i kommunen Uppsala. Samtidigt säger man att det i kommunerna Enköping, Tierp, Älvkarleby och Östhammar finns ett stort överskott av lägenheter. Så här ser det ut i mitt hemlän, men det är också en beskrivning av hur det ser ut i Sverige. Från Centerpartiet tycker vi att det är oerhört angeläget att man får en attitydförändring så att man hela tiden har det här med sig. Vi måste ha hela Sverige med oss. Vi måste kunna bo och leva i hela Sverige.
Fru talman! Jag är väldigt glad för denna fråga från Rigmor Stenmark. Det här är ett av de största problem vi har i Sverige, den här regionala klyftan som växer fram. Regeringen är starkt inriktad på att motverka den utveckling som håller på att ske mot en allt större regional obalans. Vi kommer att redovisa en regionalpolitisk proposition i början av hösten som syftar till offensiva åtgärder för att stärka tillväxtmöjligheterna i de delar av landet som i dag har en knaggligare utveckling. Men det handlar också om att gemensamt värna utjämningssystemet. Det är kanske den främsta faktorn för att motverka en allt kraftigare regional obalans och skapa förutsättningar för att upprätthålla vård och omsorg i hela landet. Rigmor Stenmark är väl överens med mig om betydelsen av utjämningssystemet. Det hade kanske varit bra om Rigmor Stenmark hade utrett sin relation till moderaterna i det avseendet också.
Fru talman! Ja, statsrådet och jag är möjligen överens om detta, men vi kanske har lite olika inriktning när det gäller hur vi ska gå till väga. Vi är lite otåliga i Centerpartiet nu, för vi möter de här människorna ute i bygderna som tycker att man inte blir sedd. Man har inte bra vägar, man har inte bra kommunikationer. Man har inte möjligheter till valfrihet. Nu tänker jag gå in på en annan fråga. Det var en debatt i går här i riksdagen om de obalanser som man kan säga finns i Stockholm i dag, och i Uppsalaregionen också. Det finns tillgång till bostadsrätter men det saknas tillgång till hyresrätter inne i städerna. Det tycker vi också är ett problem. Det handlar ju mycket om ockerpriser och svarthandel när det gäller bostadssituationen här inne i Storstockholm, och även i andra tätorter. Man har pratat rovdjurspolitik här på förmiddagen, och fortsätter väl med det. Jag skulle kunna tycka att det här ett exempel på rovdjurspolitik i

Fru talman! Min fråga är av allmän karaktär. Det gäller lantbrevbärarservicen. De som bor på landsbygden får det allt svårare att tillgodogöra sig servicen. Om jag är i behov av pengar är beloppet som jag kan ta ut av lantbrevbäraren begränsat till 2 000 kr. Min fråga till regeringens företrädare är då: Anser regeringen att det är rimligt att jag, om jag är boende på landet, endast ska kunna ta ut 2 000 kr per tillfälle hos lantbrevbäraren?
Fru talman! Att företräda regeringen för första gången i allmänpolitiska frågor håller på att bli en flopp. Inte heller här kan jag ge något svar! Jag beklagar. Ingen av oss andra har heller kunnat hjälpa till, så tyvärr får vi avstå från att komma med ett svar på frågeställningen.
Fru talman! Jag accepterar att försvarsministern inte kan svara på den här frågan. Men den är nu väckt, så jag hoppas att försvarsministern tar den med sig och väcker den hos sina kolleger så att vi kan få ett allmänt resonemang i regeringen om detta.
Fru talman! Ja. En annan möjlighet är ju att ställa en skriftlig fråga till det statsråd som har förutsättningarna att ge ett svar direkt. Men jag ska gärna tala med den ansvarige kollegan.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till försvarsministern. Nu när försvaret dras ned minskar också hemvärnet. Vad jag förstår riskerar hemvärnet att minska ned till en femtedel, till ungefär 18 000, medan målet är ungefär 90 000 hemvärnsmän.

Fru talman! Jag hade i förrgår en interpellationsdebatt i kammaren med Rolf Gunnarsson om denna frågeställning. Då redovisade jag att vi i dag har ungefär 69 000 hemvärnsmän. Vi har ungefär 6 000 per år som lämnar och 3 000 per år som tillkommer. Det betyder att det blir färre. Samtidigt är vi inställda på att göra ytterligare insatser för nyrekrytering, bl.a. genom de s.k. tremånadersutbildningar som har förekommit och kommer att förekomma. Den siffra Anna Lilliehöök nämner gäller väl om inget trendbrott skulle ske, och i så fall lång tid framåt.

Fru talman! Ja, det är en viktig del. Nu när försvaret dras ned svarar ju hemvärnet för viktiga delar av vår beredskap och vårt skydd, inte minst när det gäller katastrofer och hot mot det civila samhället. Jag är verkligen orolig att vi faktiskt kommer att få denna väldigt starka neddragning av hemvärnet om vi inte satsar på sådan här utbildning. Frågan är då: Anser försvarsministern att resten av försvaret ska dra ned sina resurser för att man ska klara de här uppgifterna?
Fru talman! Jag anser inte att det föreligger en egentlig resurskonkurrens mellan möjligheterna att rekrytera till hemvärnet och andra delar av Försvarsmaktens verksamhet. Det är mer en fråga om att kunna rekrytera på de rekryteringssätt som finns och sedan se till att de som blir rekryterade gör sina 20, eller om de är befäl ungefär 35, timmar om året. Det är ingen ekonomisk frågeställning i första hand, utan det har att göra med rekryteringsinitiativ. Det som Anna Lilliehöök är inne på är säkert också viktigt, nämligen att hemvärnsmännen känner att de har en viktig uppgift även vid civila olyckor och då kan göra mycket fina insatser, som vi nyligen har sett i t.ex.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till statsrådet För drygt ett år sedan behandlade riksdagen en proposition om obeställd reklam. Riksdagen beslutade då att en s.k. opt out-lösning skulle gälla för obeställd reklam, det som man också kallar spam och som sänds via Internet till e-postadresser. Den här lösningen innebär att e-postinnehavare måste vända sig till ett register om de inte vill ha sådan reklam. Sedan har det visat sig att denna lösning var svår att genomföra. Något register finns inte ännu och kommer förmodligen inte att komma heller. Min fråga till statsrådet blir då: Är erfarenheterna från EU-länder som har infört en s.k. opt in-lösning, dvs. att den som vill sända e-postreklam måste fråga abonnenten först, så dåliga att inte statsrådet vill överväga att införa denna lösning?
Fru talman! Tack för frågan! Den är mycket viktig och också aktuell. Efter riksdagsbeslutet förra året om att vi i Sverige borde införa ett register som konsumenterna skulle kunna anmäla sig till för att slippa reklam via sina datorer som man inte bett om har Konsumentverket haft i uppdrag att försöka åstadkomma detta. Man ska också följa hur detta skulle kunna vara verkningsfullt och vilka ytterligare åtgärder som kanske skulle behöva finnas med i bilden för att det här ska bli ett effektivt skydd för konsumenterna. Konsumentverket inkom i höstas med en rapport till oss där man redogjorde för de brister man såg i en registerlösning. Man såg från verkets sida att det inte finns så stora möjligheter att göra detta riktigt effektivt. Frågan om erfarenheterna av den andra modellen, en förbudsmodell, från andra länder där man har infört en sådan är nog lite för tidigt väckt. Åtminstone har inte jag nåtts av någon större utvärdering av de förbud som finns i vissa medlemsstater. Själv menar jag dock att vi måste se till att konsumenterna kan skyddas mot den oönskade reklamen via nätet. Vi måste hitta en lösning som garanterar detta.
Fru talman! Den lag som riksdagen beslutade om för drygt ett år sedan skulle alltså träda i kraft den 1 maj 2000, dvs. för snart ett år sedan. Det här betyder i praktiken att det i dagsläget är fritt fram för den som vill sända s.k. spam. E-postinnehavarna kan inte på ett tillfredsställande sätt värja sig mot denna spam eftersom det inte finns något register att vända sig till. Det är naturligtvis inte bra att lagen inte är tillämplig på det sätt som var tanken. Jag undrar därför: Hur ser schemat ut? Vad pågår det för arbete? När kan vi tänka oss att få ett nytt lagförslag?
Fru talman! För närvarande pågår det inom ramen för EU-samarbetet ett arbete som går ut på att se om vi gemensamt mellan medlemsstaterna kan åstadkomma bästa tänkbara skydd för konsumenterna genom att förorda en förbudsmodell. De tankarna har kommissionen fört fram, och det finns ett stort stöd för detta från flera medlemsstater - dock inte från alla. I Justitiedepartementet och Näringsdepartementet pågår nu en beredning av den här frågan. Vi tittar på hur vi skulle kunna bidra till detta effektiva skydd för konsumenterna och alltså i en förlängning se till att vi har en effektiv förbudsmodell eller eventuellt något annat. Detta förutsätter en stark och stor uppslutning bland många medlemsstater. Det handlar inte heller enbart om den europeiska kontinenten utan också om att den utveckling som nu verkar ske på den amerikanska kontinenten blir av, där alltfler delstater inför en förbudsmodell. Men vi har ett beredningsarbete som pågår, och jag hoppas att vi snart kommer att kunna nå en samsyn om hur vi mest effektivt ordnar detta skydd. Situationen är nämligen, precis som Kjell Eldensjö påpekar, inte särskilt bra. Vi ska ändra på det.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till försvarsminister Björn von Sydow. Den handlar om problemen med att rekrytera deltidsbrandmän i hela landet. Vi har i dag en stor befolkningsomflyttning i landet. Vi har också en förändring på arbetsmarknaden vad det gäller att gamla jobb försvinner. Det både datoriseras och robotiseras, och det gör att det blir färre jobb, kanske framför allt i våra tätorter. Det är också alltmer människor som pendlar till sina arbeten. Det här gör att det blir svårare att rekrytera deltidsbrandmän.
Fru talman! Det är riktigt att det pågår förändringar inom räddningsväsendet och i dessa hänseenden. Men andelen deltidsanställda brandmän har inte minskat. Det är i väsentligaste mån en lokal fråga att bestämma om man vill ha en räddningskår med heltidsengagerade eller deltidsengagerade brandmän. Det är en förhandling mellan parterna kring detta. Det pågår ett studiearbete inom Räddningsverket som har att göra med utbildningsfrågorna, generellt sett och också kring deltidsbrandmän. Jag anser att hela personalförsörjningen inom räddningsväsendet genomgår en viss omstöpning.
Fru talman! Jag tackar delvis för det svaret. Det är precis som ministern säger att parterna får göra upp om detta. Men om jag har fått rätt siffror så finns det nästan 12 000 brandmän i dag. Hälften av dem är deltidsbrandmän. För oss som bor ute i tätorterna, alltså utanför städerna, så är nästan det enda sättet att lösa detta för att människor ska känna trygghet att ha deltidsbrandmän. Och för att de ska leva upp till de krav som ställs så behöver de arbeta på orten. Och det är lite av detta som är problemet. Det handlar också om vilket värde man sätter på att arbeta på detta sätt i samhällets tjänst. Vi har också fått rapporter om att det i dag är alltfler ungdomar som har problem att faktiskt klara av de fysiska testerna som krävs för att gå vidare och utbilda sig till brandmän. Vi ser också, vilket jag vill skicka med ministern, att det är väldigt svårt för kvinnor att över huvud taget klara dessa fysiska test.
Fru talman! Det är riktigt att en hel del frågeställningar är under omprövning. I grunden måste det vara den lokala kommunen som bestämmer vilken organisation som är den mest fördelaktiga. Och jag har sett exempel i facktidningarna att man ibland anser att det faktiskt är bättre att ha färre heltidsanställda som ibland kanske är knutna till företag eller industrier än att ha ett mer traditionellt system. Men det måste vara en kommunal uppgift. När det gäller de fysiska förutsättningarna och rekryteringen av kvinnor är det min bild att det sker en förändring som går i den riktningen att man reviderar dessa fysiska krav och därigenom gör det riktigt att kvinnor i ökad utsträckning kan konkurrera om dessa befattningar.

Fru talman! Jag blev lite orolig när miljöministern försvann, men nu är han tillbaka. Jag ska börja med att säga att jag kan instämma i allt det som miljöministern sade i sitt anförande. Men jag har ändå två saker på hjärtat. Det ena gäller förstås den del av propositionen där vi inte lyckades enas med regeringen, nämligen synen på vilka djur som ska omfattas av 28 § i jaktförordningen. Jag skulle vilja fråga miljöministern om inte han ser att det är ett problem med att ha en kontrollerad avskjutning av enstaka djur som beter sig på ett okontrollerat och onormalt sätt och skyddsjakt utan föregående beslut där man faktiskt kan riskera att få en avskjutning av djur som är väldigt värdefulla för aveln och den genetiska mångfaldens skull. Det är den första frågan. Det andra som jag skulle vilja ta upp handlar om behovet av ett gemensamt nordiskt agerande, där jag vet att den vänstersocialistiska gruppen i Nordiska rådet har väckt en motion om det. Jag vet också att de gröna, Miljöpartiet, har gjort det. Och vi hörde i debatten att även Socialdemokraterna är på gång att föra ett sådant resonemang. Då skulle jag vilja höra om det inte är en styrka för miljöministern att också kunna agera på ministernivå för att få en gemensam syn och en gemensam förvaltning av de rovdjur som vi delar med vissa av de nordiska länderna. I propositionen och i betänkandet diskuteras Naturvårdsverkets roll. Men jag tycker att detta också är en fråga som bör höra hemma på ministernivå i nordiskt sammanhang.
Fru talman! När det gäller 28 § så finns det klart uttalat i propositionen att om det skulle vara så att den nuvarande glädjande utvecklingen när det gäller vargstammen mattas av eller uteblir kommer regeringen att dra in möjligheten att använda 28 §. Maggi Mikaelsson, det som nu är viktigt är att garantera en utveckling av vargstammen i riktning mot en mer livskraftig vargstam. Det är det som vi har satt som det primära målet för detta agerande. Det tycker jag att vi kan tillgodose på detta sätt samtidigt som vi kan tillmötesgå de krav som finns från människor i glesbygden att kunna utnyttja 28 §, människor som dagligen lever med vargen inpå sig och där det finns grupper som har ett mycket starkt önskemål om detta. Jag tycker att detta är en väldigt bra kombination av åtgärder som tryggar det som vi tycker är viktigast och samtidigt ger denna öppning. Och jag tycker att det är viktigt att vi också hela tiden när vi diskuterar vargfrågan och rovdjursfrågan tänker på människor i glesbygden och att vi har den respekt för deras oro som jag tycker att vi måste ha som rikspolitiker. När det sedan gäller det nordiska agerandet har jag som väl alla känner till upprepade gånger kommenterat den norska vargjakten, och jag har också kritiserat den. Jag har träffat min norska kollega vid flera tillfällen och diskuterat vargjakten med henne. Jag tycker att det är bra att vi utvecklar en gemensam nordisk syn på dessa frågor. Och jag är inte alls främmande för att också ta upp en diskussion om detta i det nordiska ministerrådet.
Fru talman! Det är uppenbart att vi inte är riktigt överens när det gäller synen på huruvida man ska ha varg och för den delen även järv med i jaktförordningens 28 §. Det är ju glädjande att det ändå står som det står i betänkandet och i propositionen om den positiva utvecklingen skulle brytas. Problemet är ju att vi som nation lite grann tappar kontrollen över vilka djur som skjuts. Och just när det gäller vargen har det faktiskt betydelse om det är en alfahanne eller en alfahona, dvs. de som ändå bildar reviret. Om man slår sönder en flock så händer andra saker än om man bara skjuter ett enstaka djur av någon annan art. Jag känner ju väl till miljöministerns engagemang för vargarna och hans kontakter med Norge. Men vi har ju även en vargstam som är gemensam med Finland. I nordiskt sammanhang så finns det också vissa kontakter med t.ex. Ryssland. Det finns ju ett arktiskt intresse att vi agerar gemensamt och ser till att vi kan få in friskt blod inte bara i djurstammarna utan också i debatten.
Fru talman! Vi har lite olika syn på § 28. Jag betonar vikten av att fortsätta med en positiv utveckling av vargstammen.

Också Finland är intressant i det här sammanhanget. De finns med i de diskussioner som vi hört talas om här på parlamentarikernivå. De kommer också att finnas med när vi aktualiserar frågan i Nordiska ministerrådet.
Fru talman! Kjell Larsson säger att vi har en glädjande snabb ökning av vargstammen. Han säger att när vi kommer upp i vårt etappmål, som vi kanske gör relativt snabbt, får vi genom utredningar och överväganden se hur mycket vi kan tillåta av en eventuell skyddsjakt eller en decimering. Exakt så sade Rovdjursutredningen om lodjursstammen. Utredningen hade, såvitt jag förstår, en enig uppfattning om att lodjursstammen nu har kommit upp i en sådan nivå att vi kan ge en ökad förvaltning, som det står, till jägare och förvaltare av lodjursstammen. Likaväl föreslår regeringen ingen åtgärd i det avseendet. Enligt propositionen tillåts ingen ökning av lodjursjakten. Varför ska de människor som bor i dessa bygder tro på miljöministern mera i det här avseendet än när det gäller utredningens förslag att öka lodjursjakten? Det tog 4 1⁄2 år från det att riksdagen beställde en rovdjursutredning att få fram den.
Fru talman! Det här är inte, det vet Carl G Nilsson, första gången som regeringen efter ett omfattande remissförfarande justerar en utrednings förslag, inte minst med ledning av remissförfarandet, t.ex. vår vilja att inte ändra § 28 på det sätt som utredningen ville. Det var helt förödande juridisk remisskritik mot det förslaget. Självfallet kan regeringen ändra i ett utredningsförslag. Eftersom propositionen nu kommer att få ett starkt stöd i riksdagen är förmodligen flera av ändringarna mycket positiva. Jag har aldrig lovat någon viss lodjursjakt. När det gäller lodjuren och minimimålen lade vi oss på 1 500 djur därför att vi inte tycker att vi ska minska den nuvarande stammen. Den ligger på ungefär 1 500 djur. Det var ett klart ställningstagande i den frågan. Jag har som sagt inte lovat någonting om lodjursjakt. Här har regeringen ändrat den kombination som fanns i utredningen.
Fru talman! Nej, jag har förvisso noterat att Kjell Larsson inte har lovat någon ökad lodjursjakt. Jag ställer frågan i förhållande till utredningens förslag. Den utredningen hade en expertgrupp av breda intressen i sammanhanget. Vi har noterat i debatten i kammaren i dag att regeringen har ändrat på punkt efter punkt i Rovdjursutredningens förslag, förslag som hade till syfte att öka förståelsen för nödvändigheten av att ha en sammanhållen rovdjurspolitik. Utredningen har på ett flertal punkter just pekat på nödvändigheten av acceptans, av att tillåta skyddsjakt för att skydda sina djur och sin egendom. Men på varje punkt har regeringen gått åt ett visst håll. Tror miljöministern att det på det viset verkligen blir lätt att få den acceptans som är nödvändig? Vad tycker t.ex. landets 300 000 jägare, som jag är övertygad om också vill bidra till en levande rovdjursstam? Men de får ständigt detta motstånd från regeringen.
Fru talman! Fortfarande är det så att vi har ändrat utredningens förslag på ett antal områden inför propositionen, på samma sätt som i samband med nästan alla propositionen där vi inte helt skriver av utredningen när vi lägger fram dem. Det har vi gjort efter ett ordentligt remissförfarande. Jag tycker också att det är viktigt med acceptans. Jag använde en hel del av mitt inledningsanförande till att diskutera den frågan. Vad är det som krävs för att vi ska få acceptans och förståelse för rovdjursförvaltningen? Jag tror att det krävs att vi har en ordentlig diskussion om dessa frågor, att den diskussionen grundas på de kunskaper som vi tar fram genom en omfattande och avancerad rovdjursforskning som vi kan bedriva i det här landet, som vi kan bedriva just därför att vi nu har stammar av de stora rovdjuren. Jag tycker att det är viktigt att vi har bra ersättningssystem. Där innebär propositionen viktiga steg framåt. Jag tycker att det är viktigt att vi kan utveckla olika hjälpmedel både för att skydda tamboskap och för den delen att skydda jakthundar. Där finns det en hel del som vi kan göra, och där finns det bra resonemang i propositionen. Slutligen är det också viktigt att vi visar tydlighet i vad som är samhällets ambitioner. Om man svävar på målet, som jag upplever att en del har gjort i debatten som å ena sidan säger att vi ska ha rovdjursstammr och å andra sidan försöker glida ut ur det, skapar man ingen trovärdighet. Då riskerar man bara att skapa förhoppningar om att vi trots allt kanske inte behöver ha några vargar i Sverige. Därför har det varit ett riktmärke för mig i debatten att försöka visa en tydlighet i diskussionen, att inte backa undan för den gemensamma ståndpunkt som vi alla i grunden har, att vi ska ha livskraftiga rovdjursstammar i Sverige.
Fru talman! Jag vill gärna instämma i miljöministerns resonemang om att vi ska ha en nykter debatt om rovdjuren liksom en balanserad syn på våra rovdjur. För att vi ska få det förutsätter det, som jag sade i mitt huvudanförande, att människor har tilltro till politiken, att det finns ett slags allmän acceptans för de resonemang som kan föras på det här området. Vi visste på förhand att det skulle bli lite olika tyckanden och tänkanden i de här frågorna. För att reda ut, sortera begreppen tillsätter man som vanligt en utredning som har att väga samman, att bedöma olika intressen som måste vägas samman för att vi ska få en samsyn och acceptans på frågan. Då kvarstår min fråga, som jag ställde tidigare till Michael Hagberg: Vilka är de bärande skälen för att man ändrar på en utredning som har gjort sitt bästa för att väga samman de olika tyckanden och tänkanden som finns kring denna fråga och som därtill har gjort att vi inte längre har den acceptans som jag faktiskt upplevde att vi hade den gång utredningen presenterade sitt betänkande?

Fru talman! Jag tycker att det är en något märklig historieskrivning. Jag var miljöminister också när utredningen avlämnades. Jag upplevde att det på den tiden, det är inte så länge sedan, var precis samma polariserad diskussion om rovdjursfrågan, samma oro i vissa bygder och hos vissa människor, samma entusiasm över det nya innehållet i den svenska naturen hos många andra. Inte har vi gått från ett tillstånd av total enighet till ett tillstånd av uppslitande strider för närvarande. Jag kan inte svara generellt på frågan varför regeringen har lämnat utredningens betänkande. Låt mig ta två exempel. Vi har avstått från att kalla målen för järv och varg miniminivåer och kallar dem i stället för etappmål. Det hänger ihop med att vi menar att miniminivåer leder tanken till att detta skulle kunna vara tillräckligt, vilket vi i dag inte kan säga att det är och vilket det sannolikt inte är. En enig vetenskapskår säger att det inte räcker för att skapa livskraftiga större stammar. Då säger vi att vi går i riktning mot etappmålet. När vi kommer dit är det läge för en ordentlig diskussion om eventuellt nya förvaltningsformer, eventuellt nya sätt att se på utbredningsbeteendet hos dessa rovdjur, eventuellt nya inslag över huvud taget i den här politiken. Det är det som är argumentet. När det gäller att vi inte vill skriva om 28 § hänger det ihop med det som jag var inne på tidigare. Det finns en stark enhällig remisskritik mot det förslag som lades fram som gjorde det näst intill omöjligt för oss att acceptera det förslaget. Därför nöjer vi oss nu med att behålla den gamla formuleringen i 28 § och utvidgar den till att gälla även vargar.

Fru talman! Frågan om våra rovdjur är nog en av de frågor som de flesta verkar ha en åsikt om, och det gäller kanske främst frågan om vargens vara eller icke vara. Den rymmer allt från starka vargmotståndare till de som vill att vi ska ha en mycket stor vargstam. Personligen tror jag att debatten ofta bottnar i en känsla av konflikt mellan landsbygd och stad, mellan folk på landet och beslutsfattare. Det kan vara en känsla hos en del att många frågor som berör landsbygden kan inte påverkas av den lokala befolkningen utan de avgörs på en helt annan nivå. I denna debatt kan det lätt bli övertoner åt både det ena och den andra hållet. Min åsikt i sakfrågan, vilken jag har redovisat i en motion, är att inriktningen för rovdjurspolitiken ska vara att vi ska ha livskraftiga stammar av allt vilt i Sverige. Samtidigt ska ingen enskild drabbas av skador eller förluster på grund av nationella intressen. Det vi i dag ser på många ställen är växande rovstammar av varg, björn och lo, vilket ibland har inneburit stora problem för befolkningen i områden där fredade djur förekommer i stort antal. Det blir också allt vanligare att björn, varg och lo visar allt större oräddhet. De uppehåller sig runt gårdar och bebyggelse, och ibland har de dödat tamdjur av olika slag. Det är i detta fall viktigt att den enskilde har rätt att skydda sig och sin egendom och även rätt att få en eventuell skadeersättning. Jag vill betona två saker som är viktiga för att man ska gå en framkomlig väg som borde accepteras av alla läger. Den första saken gäller den s.k. nödvärnsrätten. Förslaget är att man ska ha rätt att skydda sin hund eller sitt tamdjur om det är skadat eller dödat av ett rovdjur och man befarar ett nytt angrepp. Detta ska alltså även gälla vargen. Jag anser att denna nödvärnsrätt borde gälla redan när det första djuret angrips. Annars är det omöjligt för en enskild att skydda sina djur. Som förslaget nu är kommer det inte att vara någon som kan ingripa och skjuta under tiden som man ser att en hund eller ett tamdjur angrips, utan man ska vänta tills djuret är dödat och rovdjuret eventuellt angriper ett nytt djur. Den andra saken gäller en reglerad avskjutning av varg. Som jag ser det bör det redan nu införas en möjlighet till någon form av skyddsjakt eller reglerad licensjakt på varg. Det är viktigt för att möta tillväxten i de områden som redan har mycket varg. Vi bör redan nu få ett snabbt och mer smidigt system för att kunna skjuta vargar och även lo och björn som uppvisar ett felaktigt beteende. Dessa beslut bör kunna fattas av länsstyrelsen i varje län som har en god kännedom om de lokala förutsättningarna. Det är också viktigt att redan nu starta denna kontrollerade avskjutning för att möta och respektera den starka opinion som finns i de delar av landet där rovdjurstätheten är stor. Man måste ta folks oro på allvar och tillåta viss jakt i de områden där den allmänna opinionen är starkt negativ. Man kan i stället låta rovdjursstammen öka i någon annan del av landet så att resultatet för landet som helhet blir en ökning. Genom att hantera utvecklingen på det här sättet blir det totala resultatet bättre för alla inblandade parter. Fru talman! Jag har inte något yrkande, utan jag vill avsluta med att betona vikten av att vi respekterar de människor som bor i de rovdjurstäta områdena. Detta går att förena med en livskraftig viltstam, om man redan nu fattar de rätta besluten. Om vi inte gör det kommer den här frågan tillbaka till riksdagen om något år - det är jag övertygad om - när viltstammen av varg har ökat, och då måste vi återigen ta ställning till någon form av reglerad jakt.
Fru talman! Per-Samuel Nisser tycker att man ska tillåta reglerad licensjakt eller någon form av skyddsjakt redan nu och i stället låta vargen föröka sig någon annanstans. Jag vill fråga hur Per-Samuel Nisser hade tänkt sig att det skulle gå till. Vem ska se till att vargarna förökar sig någon annanstans?
Fru talman! Jag vill i stället vända på det hela och ställa en motfråga: Hur ska vi då få denna ökning i Sverige, för jag tror att även Maggi Mikaelsson vill att vargen ska sprida sig över hela landet? Som det är nu sker det en ökning bara på ett ställe. Det är ett problem. För att kunna få en acceptans måste vi nog tillåta någon form av avskjutning.
Fru talman! Vargarna flyttar dit där det finns föda och förökar sig där. Blir det för tätt på ett ställe sprider de sig naturligt. Så fungerar ju alla populationstillväxter. Men Per-Samuel Nisser säger i sitt anförande att man ska låta vargstammen växa någon annanstans genom att avskjuta där det är tätt med vargar. Det måste någon avgöra och se till att det sker på det sättet, eftersom det inte är det naturliga sättet som en population sprider sig på. Därför tycker jag att det vore befogat att få ett svar på frågan hur det ska ske och vem som ska ta ansvar för det.
Fru talman! Vi ser ju det problem som finns i dag. Jag vet inte om Maggi Mikaelsson har varit i Värmland, i Årjängstrakterna, vid gränsen mot Norge eller i områdena kring Hagfors på gränsen till Dalarna där detta bedöms som ett väldigt stort problem för många. Det måste vi ta på allvar och acceptera. Vi måste försöka att hjälpa till på något sätt. Det här med nödvärnsrätten är oerhört viktigt. Om vi redan nu börjar med någon form av kontrollerad jakt skulle vargen få en mycket större acceptans bland dem som bor över landet. Även de som vill ha en stor vargstam skulle kunna se detta som en möjlighet att få kontroll på tillväxten. Såvitt jag förstår av Michael Hagbergs anförande bedömde han att tillväxten går mycket fortare än vad vi tror. Kanske om redan ett eller två år är vi uppe i denna nivå, och då kommer den här frågan hit igen. Jag tror att det vore en riktig väg att gå att redan nu fatta det här beslutet.

Fru talman! Riksdagskolleger! Den här debatten rör väldigt många, kanske inte så många i storstadsområdena men i övriga delar av vårt land. Det har sagts väldigt många kloka saker, och det har sagts en del annat också i den här debatten hittills. Jag kan inte undgå att kommentera några påståenden. Jag välkomnar miljöministerns inriktning mot en mer nyanserad debatt, det tjänar vi alla på. Men att i nästa andetag utgå ifrån att det rör sig om ett jaktbrott så fort som ett radioförsett djur försvinner eller så fort en radiosändare tystnar är rätt onyanserat, anser jag. Michael Hagberg, som svarar för majoriteten, säger sig ha stor respekt och stor förståelse för alla dem som berörs, men han står ändå bakom alla förslag. Information från talarstolen ger ingen acceptans i rovdjursområdena. Ni bedöms efter vad ni beslutar. Så är verkligheten faktiskt. Gudrun Lindvall är tyvärr inte här. Hon gjorde ett påstående som måste tillrättaläggas. Hon sade att det aldrig har varit så stora stammar av rådjur som vi har i dag. Detta är fel. All viltinventering pekar på att läget är det motsatta. Antalet är klart reducerat jämfört med tidigare. Fru talman! Det här betänkandet har som grund en mycket omfattande utredning. Den bedömdes av alla berörda parter som välbalanserad och man hade tagit hänsyn till alla intresseområden. Betoningen på samarbete med grannländerna när det gäller bl.a. forskning och inventering var en del. I utredningen var man också överens om att det behövs förvaltningsåtgärder där jakt ska ingå som en naturlig del. Möjligheterna till skyddsjakt skulle också förbättras. Slutligen innehöll utredningen avvägda nivåer för antal och utbredning av våra rovdjur. Vad blev då resultatet? Detta har kommenterats här tidigare av föregångare till mig. Jag vill påstå att betänkandet är en frikopplad del från utredningen. Det är faktiskt ett ganska okänsligt förslag med hänsyn tagen till de människor som berörs, trots allt tal om förståelse och ödmjukhet som vi har hört här. När det gäller varg är förslaget faktiskt en fördubbling mot dagens situation. Uppgifter från andra länder tyder på att reproduktionen i ett tidigt stadium är mellan 25 och 30 % för att sedan öka kraftigt i takt med fler vuxna hondjur i stammen. Om fem år kommer vi att ha minst 500 vargar i det här landet, varav säkert minst 100 inom renbetesområdet. Det tycker jag är olyckligt. Rennäringen tål inte mera störningar. Det sägs mycket lite i betänkandet om en utvärdering när vi nått etappmålen, särskilt för varg, och om tidsutdräkten för den. Det har också nämnts av Carl G Nilsson att om utvärderingen skulle ta lika lång tid som det har tagit att få till stånd ett beslut i dessa frågor, kanske vi har 1 000 vargar innan vi får till en verklig förvaltning. De frågor, fru talman, som jag tycker har fått den minsta uppmärksamheten men som är oerhört angelägna är förvaltningsfrågorna. Jag vill ha ett konkret besked av majoritetens företrädare om vem som ska ta ansvar för förvaltningen av rovdjursstammarna och hur det praktiskt ska gå till. Ska det vara en statlig uppgift som i Norge att svara för viltförvaltningen? Där håller jag med Michael Hagberg, som ju kritiserade detta ur jaktetisk synpunkt. Ska inte jakten ingå som en naturlig del i en förvaltning som sätts in i tid? Det är den första punkten som jag vill ha ett klarläggande på. En annan punkt är, som här också har berörts, oklarheterna kring betänkandets förslag om skyddsjakt och juridiken kring dessa frågor. Juristerna är helt överens om att § 28 i jaktförordningen är mycket svårtillämpad. Det är många moment som ska uppfyllas. I realiteten ska man som djurägare först konstatera ett angrepp och, som Maggi Mikaelsson säger, om man är modig kan man gärna själv ingripa och brottas med en björn t.ex. Men de flesta vill nog använda ett skjutvapen mot rovdjuret i fråga. Man ska också hinna göra en korrekt värdering av tamdjuret i förhållande till rovdjuret och sedan ha möjlighet att avliva detsamma. Betänkandet innehåller en mycket värdefull del i beskrivningen av dessa svårigheter, då särskilt kopplat till brottsbalkens § 24. Det ska sägas som erkännande att det är en viktig information. Nu är ju dagens verklighet att brottsbalken enligt juridiska experter är urholkad genom just de rättsfall som anges i betänkandet. Denna nödventil, brottsbalken, som alla trodde skulle finnas finns tyvärr inte. Min fråga är då till majoritetens företrädare: Är ni beredda att se över detta ur rättssynpunkt orimliga läge? Lämna inte lokalbefolkningen och tamdjursägarna i sticket. Vi måste få ett klarläggande på denna punkt. Beträffande en del i vår motion som handlar om personskador konstaterar jag nöjt att ett tillkännagivande finns i förslaget som är linje med vår motion. Sverige är faktiskt det enda EU-land som inte ersätter personskador orsakade av rovdjur. I den delen är det bra. De handläggare som har kontaktats i dessa frågor av drabbade personer - vi har ett par personer i mitt hemlän Västerbotten - har gett beskedet att detta är ett nationellt ansvar. Min tredje fråga till Michael Hagberg är just denna: Varför kan inte vargen ingå i detta nationella ansvar när det gäller ersättning för personskador som orsakats av rovdjur? Finland har en sådan ordning i dag. Inventeringarna berörs i ett avsnitt i betänkandet, och jag vill säga att det är ett mycket bra avsnitt. Jaktvårdskretsarna, som är över 300 stycken över hela landet, gör här ett jättejobb på ideell basis. Det är bra att man här har ändrat på propositionens innehåll. Beträffande samverkan med grannländerna - ja, men bara ibland. Betänkandet innehåller en hel del avsnitt där denna samverkan är utgångspunkt för rovdjurspolitiken, medan man på de mest centrala punkterna, nämligen rovdjurens antal och utbredning, inte alls ska ha den skandinaviska dimensionen i arbetet. Det är förvånande. Också viltforskarna är mycket förundrade över detta. Slutligen, fru talman, är anpassning till EU-regler och direktiv viktiga. Miljöministern har också sagt att vi har att ta hänsyn till internationella konventioner, och det respekterar jag. Sverige är väl föregångare på det området. Rovdjurspolitiken lyder under EU:s habitatdirektiv. Jag ska ta mig friheten att återge vad som står i habitatdirektivet, där det övergripande målet är hållbar utveckling: Huvudsyftet är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov. För att bevara biologisk mångfald kan det vara nödvändigt att upprätthålla eller främja mänsklig verksamhet. Jag tycker att det här passar väldigt bra in på vår debatt här. Var och en kan fundera över om detta betänkande är i enlighet med habitatdirektivet. Jag är något tveksam till att vi uppfyller alla punkter. Vi får ställa oss frågan om betänkandet i tillräcklig grad beaktar de sociala, ekonomiska, lokala och regionala behoven. Som en del aktiva viltforskare säger kan en alltför stor rovdjursutbredning leda till att den biologiska mångfalden motverkas, om det leder till färre betesdjur exempelvis, både köttdjur och grupper av får. Vad vi från den norra delen av Sverige vet alldeles klart är att där vi får en kraftig ökning av lodjuren handlar det om en utplåning av rovdjursstammarna - det har jag mycket säkra belägg för - och ett kraftigt minskat antal småvilt i övrigt. Jag är alltså personligen mycket tveksam till att detta förslag till rovdjurspolitik i tillräcklig mån tar hänsyn till människors situation, deras livsmiljö, livskvalitet och självbestämmande. Fru talman! Jag står självfallet bakom alla reservationer där Centerpartiet är med, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservation nr 19.

Fru talman! Åke Sandström gör som hans företrädare och moderaternas företrädare i den här debatten. Han hyllar nämligen utredningen för att ha hittat den perfekta balansen i de svåra avvägningar som man måste göra. Men det som ingen av er har nämnt är att i utredningen var det inte enighet. Det är fem organisationer som har avgett särskilda yttranden. Det är Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Svenska Samernas Riksförbund och Sametinget. Däremot har Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och Lantbrukarnas Riksförbund ställt sig bakom betänkandet. Min fråga måste då bli: Gör Åke Sandström bedömningen att olika, avvikande meningar har olika värde, så att det är väl avvägt om det är de här organisationerna som står bakom uppfattningarna, medan uppfattningarna från dem som har reserverat sig inte tillmäts samma värde?
Fru talman! Jag respekterar självklart alla åsikter i debatten. Jag har ändå uppfattat att i huvuddragen och i allt väsentligt var man rätt enig i Rovdjursutredningen. Men jag har klart uppfattat att det fanns avvikande meningar.
Fru talman! En av de frågor där det fanns avvikande meningar var just tolkningen av 28 § i jaktförordningen. Där finns det väldigt olika uppfattningar. Åke Sandström sade i sitt anförande att han tycker att man ska ha rätt att skjuta om ett djur blir angripet av ett rovdjur. Jag känner Åke Sandström väl, och jag vet att han är en erfaren jägare. Jag vet att han vet att det inte alltid är så lätt att ens skjuta på en älg som ställs av en älghund, trots att storleksskillnaden är markant i det fallet. Anser inte Åke Sandström som jägare att det kan finnas uppenbara risker att skjuta på ett rovdjur som anfaller antingen en hund eller ett tamdjur av mindre storlek?
Fru talman! Vi ska väl inte gå in på svårigheter i jaktliga moment. Men det är alldeles klart att Maggi Mikaelsson med sin erfarenhet också har rätt i det påståendet. Vad jag efterlyste var att vi måste få besked i det tomrum och den oklarhet som nu råder mellan brottsbalkens 24 § och den nuvarande lydelsen i jaktförordningens 28 §. Det är inte enkelt. Det har också juristerna vittnat om i sina omdömen om förslaget.
Fru talman! Åke Sandström har ställt ett par frågor till mig som jag nödgas svara på. Det är ett tomrum mellan nuvarande 28 § och brottsbalken. Det var därför som jag var väldigt noga med att förtydliga de juridiska diskussionerna i betänkandet i förhållande till propositionen. Det är ett förtydligande där vi har gått in i de juridiska texterna för att på så sätt lyfta debatten och få den informerad. I övrig debatt låter det väldigt enkelt. Åke Sandström och övriga företrädare tycker att vi med ett enkelt klubblag av Birgitta Dahl ska införa den nya 28 §. Det är inte enkelt med tanke på svaren från remissinstanser i den juridiska världen som talar om vilka problem som det skulle kunna bli. Det behövs en diskussion om detta. Jag upplever att vi nu får tid till det. Vi går fram till ett tillfälle där vi kan diskutera på vilket sätt vi ska förvalta vargstammen. I övrigt tar Åke Sandström upp en väldigt viktig fråga. Han resonerar kring hur vi förvaltar vårt vilt i Sverige. Det är möjligt att Åke Sandströms kvalitet ligger i den jaktliga situationen. Men när det gäller att förvalta vårt vilt och de viltstammar vi har i Sverige är vi unika i vårt land. Jag sade i mitt anförande att vi har den starkaste älgstammen i hela världen i förhållande till vår yta. Det har att göra med att vi har förvaltat älgstammen genom urskiljningsjakt. Precis på samma sätt bedriver vi i dag urskiljningsjakt på björn och lo. Vi måste naturligtvis använda de traditionerna när vi kommer längre fram och får grundliga, fasta och fina underlag för hur vi ska behandla och förvalta våra viltslag. Det är naturligtvis målsättningen att förvaltningen av alla viltslag ska ske på samma sätt, precis som vi har gjort i flera hundra år i Sverige. Det hoppas att även Åke Sandström tycker.
Fru talman! Jag uppfattar det som att Michael Hagberg är beredd att ta initiativ till en översyn av rättsläget beträffande oklarheterna mellan brottsbalken och jaktförordningen i detta stycke. Min kompletterande fråga får då bli: Kan det ske skyndsamt? I vilket tidsläge kan en sådan begäran komma? Jag tror att jag har en del insikter i att förvalta stammar. Beskedet från Michael Hagberg och majoriteten är att även för rovdjuren ska förvaltningen ske med exempelvis traditionell avlysningsjakt när vi har nått etappmålen. Jag har också fått besked att det är jägarna och lokalbefolkningen som har inflytande över den frågan. Är det rätt uppfattat?
Fru talman! I mitt inledningsanförande sade jag att jag tar starkt avstånd från det sätt på vilket man bedriver avskjutningsjakt i Norge. Det står jag för, och det kommer jag alltid att stå för. Om Åke Sandström läser riktigt noga ser han vad som står i propositionen om de stammar som jag tycker att vi har någorlunda grepp om. Det är björn, och det är lo. Regeringen föreslår i propositionen att vi ska flytta ned besluten i förvaltningen av de två viltarterna till regional nivå där den lokala kunskapen ska kunna lyftas upp och belysas.
Fru talman! Det är vad som gäller för de två viltarterna. Kan jag då slutligen få ett besked om vargstammen? Ska den förvaltas? Kan vi få jakt på vargstammen när vi har nått etappmålet 200 djur, som jag läst det till? Kan vi få jakt då eller inte?
Fru talman! När vi har utvärderat situationen ska vi diskutera förvaltningsformer. Det sade jag också i mitt inledningsanförande. Förvaltningsformer kan ske genom urskiljningjakt, licensjakt eller genom traditionell jakt. Det får tiden utvisa när vi ser hur situationen är.

Fru talman! Jag läste i ett nyhetstelegram i går: "Den enda kvarvarande vargen i norska Hedmark har nu sökt politisk asyl i Sverige för att undkomma förföljelser från den norska regeringen. I måndags berättade den världskände norske rallycrossföraren Martin Schanke att han beslutat att adoptera vargen i ett försök att få folk att reagera mot vargjakten i Norge. Hittills har nio och de tio vargarna i Österdalen skjutits". Tyvärr finns den norska inställningen också här i Sveriges riksdag. I ett brev från november i fjol läser jag följande: "Vi är två medelålders kvinnor som bor mitt i skogen i glesbygd. Vi är också djurägare med bl.a. hundar och hästar. Alltså borde vi, enligt de mest högljudda rösterna, höra till dem som inte vill ha en livskraftig rovdjursstam. Detta stämmer inte. Livskvalitet för oss är bl.a. att leva med en natur i balans, och där ingår också rovdjuren." Fru talman! Rovdjurspolitiken handlar för mig inte om ett exakt antal. Det kan ingen av oss ange. Den är en ideologisk fråga. Det handlar om att människan är beroende av naturen och dess resurser. I naturen finns och skapas förutsättningar för allt mänskligt liv. Miljöhänsyn, naturskydd och en ekologiskt hållbar samhällsutveckling är förutsättningar för människans överlevnad och utveckling. En socialliberal politik skyddar människans livsmiljö och förvaltar den för framtida generationer. Det råder en stor enighet mellan partierna när det gäller de fyra rovdjuren lo, järv, björn och kungsörn. Det råder också hygglig samsyn om att stammarna ska hållas livskraftiga. En av de stora tvistefrågorna är vad som menas med livskraftig. Vi har nyligen här från talarstolen hört Per Samuel Nisser. Han säger att det är viktigt att vi bevarar livskraftiga stammar. Sedan går han över till en argumentering som om vi följde den långt ifrån skulle innebära att vi bevarar livskraftiga stammar. På den norra delen av jordklotet delar miljontals människor livsrum med de rovdjur som behandlas i propositionen. Vi vet att det inträffar en mängd olika möten mellan rovdjur och människor utan att det leder till några allvarliga incidenter. Den grundläggande inställningen hos många människor är att rovdjuren är en central och viktig del i vår svenska fauna. Intresset för våra stora rovdjursarter har också ökat under den senaste tiden. Det märker vi inte minst på det antal rovdjurscentrum som har etablerats i Sverige på några platser där rovdjuren framför allt lever. Här måste också vargens och övriga rovdjurs biologiska betydelse lyftas fram. Genom att rovdjuren skattar främst sjuka och svaga djur bibehålls bytesdjursstammarna vitala. Älgsjuka, rävskabb och harpest skulle snabbare ha bemästrats om exempelvis vargstammen varit större och mer spridd. Likaså skulle överetableringen av vilda växtätare bättre ha reglerats så att skogsföryngring inte skulle ha varit omöjlig, vilket nu är fallet i stora delar av Småland, Men som också har sagts från talarstolen vid flera tillfällen i dag förorsakar rovdjuren rädsla hos många människor. Det är rädsla för den egna säkerheten och för barnens säkerhet. Rovdjurens farlighet för människor har under de senaste åren debatterats flitigt. Det gäller i första hand varg och björn. Oavsett vilken inställning den enskilde individen har i den frågan anser jag att det är självklart att rädslan måste bemötas med respekt och att den måste tas på största allvar, även om den skulle vara grundad på skrönor och fabler. För att i möjligaste mån bredda och fördjupa allmänhetens kunskaper om våra största rovdjur menar jag att det är viktigt att man bygger ut rovdjurscentrum i landet. Som Lennart Kollmats tidigare föreslog kan de förslagsvis finnas i Dalarna, Värmland och Lappland, där varg för närvarande förekommer. Med hänsyn till framför allt den biologiska mångfalden och förvaltarskapstanken anser jag att minst 500 vargar bör vara etappmålet för rovdjurspolitiken. Det är en uppfattning som stöds av majoriteten av forskare på området. En av de svåraste frågorna när det gäller vargen är vilken typ av jakt som ska få bedrivas i syfte att förebygga skador av vilt. Det är det som vi kallar för skyddsjakt. Skyddsjakt måste, liksom all annan jakt, bedrivas på ett etiskt försvarbart sätt. Ett mycket viktigt krav är att honor inte skjuts ifrån sina ungar. Jag anser att skyddsjakt inte ska medges, och att samma regler ska gälla i hela landet. När vargstammen däremot har nått ett antal av 200 individer kan man enligt mitt sätt att se det tänka sig en något utvidgad jakträtt i renskötselområdet, t.ex. genom ett system där renägarna får betalt för att garantera att det finns ett visst antal vargar i området. Jag anser också att beslut om skyddsjakt ska fattas av Naturvårdsverket. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till

Fru talman! Jag har två korta, klarläggande frågor. Vad har Harald Nordlund för slutligt mål för antalet vargar? Etappmålet var 500, men vilket är det slutliga målet? Det är den först frågan. Den andra är: Vilken majoritet av forskare är det som anser att det behövs 500 för att säkerställa den genetiska basen? Var finns den majoriteten?
Fru talman! Jag kan inte ange vilka forskare det är. Jag har läst precis det som jag sade i underlag för det ställningstagande som vi ska göra här. En majoritet av forskarna hävdar alltså att för att vi ska få en livskraftig stam så måste vi uppnå talet 500. Det som vi nu tar ställning till, och det som jag föreslår, är att vi här i kammaren ska besluta om att målet ska vara 500 därför att forskarna är överens om det. Vi är politiskt överens om att vi ska ha livskraftiga stammar. Och vad innebär det? Jag menar att vi måste ta ställning för 500. Vad det sedan betyder i förlängningen kan varken Åke Sandström eller jag säga. Men det är viktigt att vi tar ställning till talet
Fru talman! Jag skulle vilja göra några konstateranden. Jag konstaterar att med det resonemang som Folkpartiets främste företrädare i miljö och jordbruksutskottet för här bidrar han till att mycket påtagligt förstärka den regionala obalans som vi just nu ser i Sverige. Det resonemang som Harald Nordlund för riskerar att leda till att verksamhet av skilda slag minskar i regioner som är starkt beroende av att få ny och växande verksamhet för att de över huvud taget ska leva vidare. Detta leder i sin tur till att den biologiska mångfalden minskar. De öppna markerna kommer att försvinna på bra många håll i landet med Harald Nordlunds resonemang. Därtill måste jag konstatera att Harald Nordlund vill centralisera beslut i Sverige. Han vill inte att folk ska ha en möjlighet att komma till beslutsfattare, utan att beslut ska fattas på makronivån. Jag vill decentralisera besluten och föra ned dem till folket så att det blir möjligt att påverka saker och ting. Tydligen vill inte Harald Nordlund detta.

Fru talman! Det finns ställningstaganden som är av riksintresse. Frågan om rovdjuren är ett riksintresse. Eskil Erlandssons säger: Vi måste låta folk lokalt fatta de här besluten. Lägg dem på den regionala nivån! Det sättet att resonera innebär alltså att man länsstyrelsevis ska fatta de här besluten. Då skulle vi vara nära folket. Jag tycker inte det. Det är inte nära folket. De frågor som vi ska föra nära folk ska vi föra så nära som möjligt. Detta är dock ett riksintresse, och måste behandlas på det sättet. När det gäller den första frågan, om rädslan, så sade jag ju att den är ett problem. Men det är viktigt att vi fortsätter diskussionerna och att vi fortsätter att sprida kunskap och information om rovdjuren. Jag tror inte som Eskil Erlandsson att vår strävan att bevara den biologiska mångfalden är ett hot mot landsbygden, utan jag tror att det är en räddning för landsbygden.

Fru talman! Det kan möjligen kännas lite vanskligt att som vald representant för Stockholms stad ha bestämda uppfattningar om viltvård. Förutom rena kuriositetsfrågor som när någon har mött en räv på Djurgårdsbron eller när en älg har fastnat i en trafikrondell, är de mest aktuella viltfrågorna i Stockholms stad frågorna om rådjuren och deras aptit på egnahemsägarnas tulpaner. Vid de diskussionerna får den jaktintresserade ofta uppmaningen att omedelbart ta ned hagelbössan och gå ut och skjuta skarpt. Rådjuren är inte något populärt vilt när de uppträder i storstadsinvånarnas omedelbara omgivningar. Det är en annan sak med de stora rovdjuren. De hotar inte några tulpaner och finns vanligen långt borta från storstadens brus, vilket måhända är en av orsakerna till att diskussionen om rovdjuren kommit att handla om vilket antal rovdjur av olika arter vi ska ha i hela landet. Man behöver bara titta på en kartbild av Sveriges stora, och faktiskt avlånga jurisdiktionsområde, för att inse att antalssiffror som norm för förekomsten av vissa djurarter inte är så välbetänkt. Nog är vilda djur skickliga, och det gäller inte minst rovdjuren, men de är inte medvetna om var Sveriges nationsgränser går. Det är ännu mer tveksamt om de skulle respektera dessa gränser om så vore. De vilda djuren låter sig i första hand styras av tillgången på mat, och för rovdjuren är det levande varelser som är maten. En realistisk rovdjurspolitik måste ta hänsyn till vissa fakta. Det gäller skydd för människor, tamdjur och vissa andra viltsorter. Det gäller sättet att jaga och begränsa rovdjursförekomsten. Det gäller förståelse för hur man identifierar de naturliga spridningsområdena för olika arter. Behovet av att skydda liv och egendom från rovdjursangrepp kräver att man tillåter användande av skjutvapen när det erfordras. Jag behöver inte gå in på den saken vidare. Den har tidigare berörts här i debatten. Jag tycker rentav att jakten på rovdjur kommit att handla alltför mycket om skyddsjakt och för lite om traditionell jakt. Jakt på rovdjur får inte bli särskilt omgärdat med murar av exklusiva regler och bestämmelser. Det finns i stället anledning att inlemma jakten på rovdjur i den väl etablerade jaktkultur som utvecklats i vårt land. Den svenska älgstammens tillväxt det senaste halvseklet är ett gott betyg åt de svenska jägarnas förvaltning av viltet och naturen. Får de svenska jägarna bestämma blir det aldrig någon helikopterjakt på varg, inte ens i en situation då man helt har tappat kontrollen över vargstammens tillväxt. Med en fortsättning av de inarbetade rutinerna skulle även en bättre anpassning av avskjutningen till lokala förhållanden kunna åstadkommas. Genom länsvis licensgivning kan vissa rovdjursarter ges fri tillväxt där tillgången är låg samtidigt som jakten kan intensifieras där tillgången utgör en belastning för omgivningen. Viltförvaltning är en lokal fråga som omfattar olika arealer för olika arter. Det är egentligen aldrig frågan om att bestämma entydiga antalssiffror för hela vårt avlånga land på en gång. Uppenbarligen är rovdjurstrycket olika mot omgivningen i Värmland och mot ganska näraliggande län. Detta borde vara anledning till olika grad av begränsning å ena sidan och uppmuntran å andra sidan av rovdjurstillgången i de olika länen. Däri ligger ju också en möjlighet att sprida rovdjuren jämnare över landet utan att man i västra Värmland ska behöva känna sig som ett stort avelscentrum för landets rovdjur. Fru talman! Vi måste lära oss att leva med en större förekomst av de stora rovdjuren. Det kräver också att vi på ett adekvat sätt lär oss att leva med jakten på dessa viltarter. Vi måste lära oss hur vi ska begränsa en för stark tillväxt om en sådan skulle uppstå. En ytterligare god effekt av en begränsad men kontinuerlig jakt är att de vilda djurens skygghet bibehålls. Tamdjurstendenser hos stora rovdjur är farligt och förödande för befolkningens acceptans av rovdjuren. Det har vi hört här tidigare i dag från olika håll. Fru talman! Den accelererande avfolkningen och utbredningen av våra glesbygder i vissa delar av landet gör att vi faktiskt inte står inför någon utrotningssituation när vi talar om de stora rovdjuren. Vi har tvärtom hört här i kammaren i dag att det är tillväxthastigheten som föranlett oro, trots att vi är eniga om att vi ska beständiga rovdjursstammar. Det är fördelaktigt och viktigt för en god förvaltning av vår fauna att vi lär oss använda både stimulerande och begränsande metoder för att styra och utveckla rovdjurstillgången i vårt land. Fru talman! Med detta vill jag instämma i de tidigare gjorda moderata yrkandena.
Fru talman! Carl-Erik Skårman säger bl.a. att vi måste lära oss att leva med rovdjuren. Innan dess talade han i flera meningar om och för en fri jakt på rovdjur. Med den politik som Carl-Erik Skårman förordar behöver vi nog inte lära oss att leva med dem. Det kommer inte att finnas några rovdjur att leva med i Skårmans Sverige. En fri jakt måste väl rimligen innebära och medföra att antalet rovdjur blir väldigt litet. Är inte Skårman bekymrad över de konsekvenser som det medför beträffande inavel och den typen av problem? Det innebär ju också ett hot mot arten på lång sikt.
Fru talman! Frågan bygger på ett missförstånd. Jag har aldrig sagt att det ska vara en fri jakt på rovdjur. Däremot har jag sagt att man ska ha en allmän jakt med licensgivning av respektive länsstyrelse. Harald Nordlund, som är ledamot av jordbruksutskottet, känner säkert till att t.ex. älgjakten i landet bedrivs med hjälp av licensjakt inom vissa arealer och med vissa givna antal. Det är ett sätt att styra utvecklingen av populationen av ett visst viltslag. Jag tycker att man ska använda detta i det här sammanhanget för att öka acceptansen hos befolkningen. Genom detta uppstår inte sådana situationer som nu har uppstått i Årjäng och på andra ställen.
Fru talman! Jag tycker inte att man kan dra en parallell mellan älgjakt och rovdjursjakt. Vi bedriver en jakt på älg bl.a. för att det är viktigt att hålla nere stammen. Ett problem har ju uppträtt i det sammanhanget, nämligen att vi har för få rovdjur som sköter jakten tillsammans med människan. Människan har inte förmågan att välja ut de sjuka och svaga älgarna, vilket rovdjuren gör i första hand. Vi har en oroande utveckling av älgstammen som bl.a. beror på alltför få rovdjur. Den jakt som Skårman talar sig varm för medför ytterligare problem för rovdjursarterna, och också för älgen som art.
Fru talman! Älgstammen har utvecklats på ett mycket positivt sätt de senaste 50 åren. Detta har huvudsakligen skett med hjälp av licensgivning. Vi kan mycket väl se framför oss att situationen i Årjäng sprids till andra ställen av Sverige. Då kommer det att behövas olika sätt att begränsa vargstammen. Därför är det rimligt att man lokalt hos länsstyrelserna, som känner till de lokala förhållandena, ger licenser för hur många djur som ska fällas respektive år.

Fru talman, ledamöter och åhörare! Jag vill börja med att yrka bifall till Centerns reservation nr 6. I debatten angående svensk rovdjurspolitik väljer jag att inrikta mitt inlägg på vargfrågan. Det finns i dag stora skillnader i synsätt angående vargens utbredning i vårt land. Detta har blivit mycket påtagligt efter det att regeringen presenterade sin rovdjurspolitik. Människor som lever i områden med varg känner oro och olust över vargens närvaro, medan förespråkarna för varg ser den som ett pittoreskt inslag i naturen. Det vore önskvärt om vi kunde hitta en lösning som bidrog till ökad förståelse mellan dem som är för och dem som är emot varg. Jag kommer från Värmland och har på nära håll följt den snabba vargtillväxten i vår region. De senaste åren har vargstammen växt med 27-28 %. Det är enligt forskarna en mycket hög tillväxt redan när ökningen passerar 10 %. Det är klart att detta har påverkat människor. Varg kan i dag skådas på flera ställen i vårt län, och det är fullt möjligt att åka på vargsafari. Jag reagerade väldigt mycket mot Gudrun Lindvalls tidigare inlägg där hon sade att vargar finns i skogen och där bor inte människor. Jag tycker att det är häpnadsväckande att en riksdagsledamot kan yttra något sådant i den här vargdebatten. Det pågår också snöspårning av varg, och den görs kontinuerligt i våra gränstrakter i samarbete mellan Grimsö forskningsstation och högskolan i Det finns en mycket stor kunskap om var och hur vargen lever. Den senaste rapporten, som jag fick den 18 mars, visar att det finns tolv registrerade vargfamiljsgrupper. Till miljöminister Kjell Larsson och Michael Hagberg vill jag säga att man har konstaterat och fått bekräftat att det under den senaste tiden skett nio föryngringar. Dessutom anses en vara sannolik; en annan är man inte helt säker på. Centerpartiets ståndpunkt i rovdjursfrågan har varit att hitta en lösning som gör att vi kan ha livskraftiga stammar av rovdjur samtidigt som människors intressen tas till vara. Beslut beträffande varg vilka saknar förankring i bygderna kommer aldrig att bli verkningsfulla. Vi måste lära oss att lyssna och sätta oss in i hur vargen påverkar människors vardag. Skyddsjakt efter tillstånd från myndighet, i syfte att förhindra att varg orsakar allvarliga skador måste kunna användas i fall där vargen ständigt gör sig påmind för ortsbefolkningen. Beslut avseende skyddsjakt bör kunna flyttas ned från Naturvårdsverket till länsstyrelserna. För oss i Centerpartiet är det av stor betydelse att länsstyrelsen i samråd med kommunerna har ett inflytande över utvecklingen i länet. Den svenska vargstammen måste också ses i ett globalt perspektiv. Vargen är bevisligen inte ett utrotningshotat djur. Det finns vargar i tusental runtomkring i världen, i övriga Europa, Asien och Nordamerika. Enligt professor Öje Danell, som är genetiker vid Sveriges lantbruksuniversitet och forskar i genetik, är det både inkonsekvent och överdrivet att fastställa miniminivåer gällande varg inom landets gränser. Dessa har nu ersatts med etappmål, men jag undrar ändå på vilka grunder regeringen lägger fram förslaget om långsiktiga mål för vargens överlevnad. Det är befogat att fråga sig om ambitionen är en egen vargstam avskärmad från yttervärlden. Regeringens förslag om att inte utvidga nödvärnsrätten förrän man säkrat de 200 vargarna är svårt att förstå. Rädslan för att vargstammen inte ska överleva anser jag vara obefogad. 200 vargar i hela Skandinavien anser forskare vara fullt tillräckligt för att vargstammen här ska vara säkrad. Dessutom rör sig vargen över stora områden, och det finns varg i angränsande länder. Oavsett hur många rovdjur vi förespråkar måste vi acceptera att människor får skydda sig och sina tamdjur. Jag anser att nödvärnsrätten vid direkt angrepp från ett rovdjur är en medborgerlig rättighet. 28 § i jaktförordningen måste därför även omfatta vargen. Fru talman! Vargens oskygga beteende har skapat problem, och det påverkar människors levnadsförhållanden. Friluftslivet i skog och mark begränsas, och småviltsjakt med lösa hundar inskränks. Inte alla djurägare som drabbas av rovdjursskador har erhållit ekonomisk kompensation. Viktiga inkomster från uthyrning av jakträtter minskar i värde. I debatten angående överlevnadsmöjligheter på landsbygden finns nu vargfrågan med som en mycket viktig punkt, som vi måste ta på allvar. Ju fler vargar det blir, desto mer får vi även räkna med rovdjursangrepp på tamdjur men också på rådjur och älg i våra marker. Regering och riksdag bör ta ansvar för den rovdjurspolitik det här beslutas om. Att ge ersättning i mån av anslagna medel är inte acceptabelt. Det är inte rimligt att djurägaren ska drabbas av kostnader för att vi ska ha en livskraftig vargstam. Jag tycker också att staten ska garantera ersättning för höjda försäkringspremier på grund av att varg finns inom ett område. Med den nya rovdjurspolitiken anslås också mer pengar till forskning och information om våra rovdjur. Man ger länsstyrelserna i uppdrag att informera allmänheten om hur man ska uppträda om man möter ett rovdjur. Det påpekas i betänkandet att "vid sådana tillfällen är det viktigt att veta att ex. vargen ska behandlas med största respekt". Det är också viktigt att känna till att man inte ska springa, för då framkallar man rovdjurets jaktinstinkt. Detta står att läsa i betänkandet Sammanhållen rovdjurspolitik, och jag tycker att det visar att regeringen är medveten om att vargen faktiskt i sämsta fall kan vara farlig även för människor. Genom att använda både utvidgad nödvärnsrätt och skyddsjakt som förvaltningsinstrument har vi faktiskt möjligheter att få acceptans för en rovdjursutbredning i vårt land. En stor och stark vargstam spridd över landet kommer säkert att ge reaktioner inte bara inom de län där den redan finns utan också inom andra områden. Reaktionerna kommer säkert också att bli både positiva och negativa. Jag vill därför avsluta med att säga att jag tycker att det är viktigt att både nu och i framtiden lyssna på människor och väga samman de olika synpunkterna. Sett till helheten anser jag att Centerpartiet har ett mycket bra förslag, där det gjorts avvägningar mellan olika intressen. Jag stöder därför samtliga Centerpartiets reservationer. Miljöminister Kjell Larsson är inte i kammaren, men jag vill med anledning av det som han tidigare sade framhålla att det är viktigt att vi tänker på människorna i glesbygd. Det är ju där som vargen oftast finns. Men gör vi det när vi inte tillåter att de får använda nödvärnsrätten? Det kan faktiskt starkt ifrågasättas.
Fru talman! Alla djur kan bli farliga om man behandlar dem fel och uppträder fel. Det kan gälla vargar och björnar, men det kan också gälla hundar, kor och tjurar. Den diskussionen är ganska onödig att gå in på. Jag skulle vilja korrigera Viviann Gerdin när det gäller diskussionen om nödvärnsrätt. Stadgandena om nödvärnsrätten finns i brottsbalken, och den rätten har man alltid. Det som jag tror att Viviann Gerdin syftar på är skyddsjakt utan föregående beslut av Naturvårdsverket. I betänkandet har införts att detta ska gälla även för varg. Möjligen tänkte Viviann Gerdin på förslaget i den utredning som har föregått propositionen. Det var lite oklart och behöver korrigeras. Sedan undrar jag om Viviann Gerdin i likhet med hennes partikamrat Eskil Erlandsson anser att utflyttningen från glesbygden beror på förekomsten av vargar. Det var nämligen lite grann det som låg i hans anförande. Jag skulle vilja höra om Viviann Gerdin delar den uppfattningen.
Fru talman! Till Maggi Mikaelsson skulle jag vilja säga att det i alla fall är absolut nödvändigt att man får använda nödvärnsrätt eller det här med att skydda sina tamboskap utan föregående myndighetsbeslut. Med tanke på den skärpta strafflagstiftning som är i dag kommer det att vara en tung bevisbörda för den som nyttjar möjligheten att försvara sina hundar och sin tamboskap. Så till det här med landsbygd och utflyttning. Bland oss som lever med mycket varg i området debatteras det friskt. Man debatterar den påverkan vargen har på människor som bor där. Det är helt fel när man säger att varg bara finns i skogen där människor inte bor. Varg finns faktiskt på mindre orter, den finns bland folket där de lever. Även om ni tycker att människor inte ska vara rädda för vargen är det ändå många som är det. Man släpper inte gärna ut sina barn för att gå 1 1⁄2 kilometer från boningshuset till vägen för att åka till skolan. Man skjutsar faktiskt barn i dag inom vissa områden.
Fru talman! Jag håller med Viviann Gerdin. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man respekterar människors rädsla och oro. Det sade jag också i mitt anförande. Jag vet var vargen finns. Jag vet att den inte enbart håller till i skogen och att man möjligen lättare kan se den i Värmland. Dock är den inte lätt att få syn på där heller. Diskussionen om vilken påverkan vargen har på glesbygden blir lite haltande eftersom merparten av den vargkoncentration vi har i Sverige finns i Värmland. Rimligen kan inte utflyttningen från glesbygden i mina hemtrakter läggas det till last. Jag tycker att det resonemanget haltar lite grann. Jag har också en fundering. Om man nu skulle tänka sig att man kan lyfta ned beslutet på länsnivå, vilket jag vet att många tycker, skulle det för vargens del innebära att Värmlands län hade det totala ansvaret för den svenska vargstammen. Merparten finns ju i Värmlands län. Hur ska man då hantera det i förhållande till befolkningens motstånd, om det nu är så stort motstånd just i Värmland? Om man kommer väldigt nära så att vargstammen börjar minska, hur förhåller sig då Centern till det? Om man får beslutet på länsnivå, om länsstyrelsen då ska lyssna på befolkningen och om merparten av befolkningen vill ha färre vargar betyder ju det att den svenska nationella stammen är hotad.
Fru talman! Men det är ju så: Vill man ha varg och det är ett riksintresse måste hela landet ta ansvar för det. Alternativet är att sprida ut varg på andra ställen. Sprider man inte ut vargen, utan vargen blir kvar i Värmland, tycker jag att det är mycket logiskt att länsstyrelsen får det beslutet. Då är det ju ett län i landet som mer eller mindre får bära ansvaret för det som är ett riksintresse. Och man måste väl ändå kunna påverka det man blir starkt berörd av. Vi har två vägar. Välj att sprida vargen över hela landet så att fler får lära sig att leva med den! Så länge som det finns en koncentration i Värmland och i gränstrakterna till Norge bör också ansvaret för riksintresset tas på den nivån.

Fru talman! Då var den dagen inne när vi skulle diskutera vargfrågan i riksdagen. Jag har sett fram emot den här dagen. Nu när jag står här som en av de sista talarna känner jag en ganska stor besvikelse över vad det kommer att bli för resultat. Jag är även besviken över en hel del av de inlägg jag har hört här i dag. Man blir lite besviken över att politiker inte kan lyssna på folket som bor där vargen bor. Det är ett problem vi diskuterar. Det senaste replikskiftet var mellan Viviann Gerdin och Maggi Mikaelsson. Det är ju ingen tvekan om att där rovdjuren blir för många påverkar det utvecklingen negativt för bygden. Det har jag många bevis för. Jag vill till protokollet läsa upp fem punkter: 2. Vargstammen ska spridas över hela landytan. Inga landsdelar ska vara befriade från vargstammen på grund av ett riksdagsbeslut. 3. Staten ska ersätta drabbade djurägare eller andra fullt ut för vargens skadegörelser. 4. Lokala utredningar bör göras i vargtäta områden för att man ska kunna avläsa lokalbefolkningens livskvalitet beroende på vargens närvaro i bygden. Det gäller även övrig verksamhet som t.ex. 5. Skydds och licensjakt måste tillåtas. Beslutsfattandet om vargstammen bör flyttas ned, så nära de berörda som möjligt till länsstyrelsen alternativt till kommunal nivå. Samma ord finns från kommunen som en reservation i länsstyrelsens yttrande över Rovdjursutredningen. Dessa ord kommer från befolkningen där vargen bor. Vi har, tror vi själva, redan nu 100 vargar inom en cirkel av ca 10 mil, och förökning sker. Jag kan berätta att jag förra söndagen var ute och gick med en egen vargforskare vi har i bygden som vet var varenda varg finns. Vi följde en ny revirbildning i närheten av ett samhälle. Vi vet att antalet nästa år troligen kommer att öka med ytterligare åtta till tio vargar. Så bygger det på, ganska snabbt. Folket vet var vargen är. Folket vill ha vargen. Men folket vill ha makten över rovdjuren så att vi kan ha en stam som passar in i viltlivet i området där vargen nu bor. När ni i dag röstar på 200 vargar, kom då ihåg att de kommer att finnas på samma plats - där vi bor, där det folk bor som har skrivit dessa fem punkter som jag här nu har läst upp. Det betyder att kampen går vidare för nya beslut redan från i morgon. Jag vill också yrka bifall till yrkande 1 och 2 i min motion MJ918.

Fru talman! Det betänkande som nu har debatterats en lång stund, som handlar om sammanhållen rovdjurspolitik, väcker många känslor, både positiva och negativa. Jag har inget yrkande, men jag vill ändå ta chansen att delta i dagens debatt. Utskottet har inte haft ett lätt arbete med att försöka få fram ett förslag till en sammanhållen rovdjurspolitik. Det finns så många åsikter om rovdjurens vara eller icke vara. I mångt och mycket skiljer sig åsikterna mellan oss som har en stor del av rovdjuren nära oss och de som inte kommer i kontakt med de fem stora rovdjuren i sitt dagliga liv. I ett flertal av motionerna belyses vikten av forskning och information och behovet av ökade kunskaper om de stora rovdjuren. Det bedrivs i dag ett stort arbete i bl.a. Orsa björnpark. Det är inte utskottets och inte heller riksdagens sak att föreslå konkreta insatser i fråga om vare sig etablering eller lokalisering av ett rovdjurscentrum, men jag vill ändå från talarstolen ge beröm för det arbete som utförs i Orsa björnpark. Jag hoppas att de får ta del av de statliga medel som kommer att finnas för etableringen av ett rovdjurscentrum. En viktig del i betänkandet är den som belyser en hållbar utveckling och undvikandet av konflikter. Jag bor själv i ett område i Dalarna där vi har gott om både björn, lo och varg. Det är nog inte så många i den här kammaren som får väja för lodjur på vägen till arbetet här i riksdagen. När jag en morgon var på väg till Stockholmståget stod det ett lodjur mitt på vägen. Det är väl inte precis vad man väntar sig. Älgar och rådjur är man ju van att väja för, men lodjur hör inte till vanligheten att man ser. Men de finns, och det är ganska gott om dem. De flockar och familjegrupper av vargar som finns är, som ni har hört tidigare, till största delen lokaliserade till mina hemtrakter i Dalarna och till Värmland. Det känns bra att utskottet föreslår att där en art gör stor skada måste man försöka minska antalet individer. Det här är självfallet under förutsättning att det finns områden där arten existerar i tillräckligt antal med mindre konflikter med människan. Det är ändå en viktig markering som man har gjort i betänkandet. Vi kan ju inte tvinga rovdjuren att flytta, men vi delar gärna med oss av dem till övriga landet. Det är oerhört viktigt att man tar hänsyn till de människor som ska leva med de stora rovdjuren i sin närhet. Precis som flera talare har sagt, är det inte riktigt så som Gudrun Lindvall sade, att bara rovdjuren och inga människor bor i skogen. Vi är faktiskt ganska många människor som bor i skogen. Vi jägare får ofta höra att vi inte vill dela viltet med de stora rovdjuren. Det är ett påstående som verkligen inte stämmer för många av oss som jagar. Den stora behållningen i jakten består inte av att skjuta viltet. Det handlar om så oerhört mycket mer, som t.ex. att en tidig septembermorgon ge sig ut i skogen på harjakt med sin stövare och lyssna på hur drevet går mellan bergen. Ofta blir det inte mer än just det: motion både för mig själv och hunden. Ett annat problem som finns i mina hemtrakter är att jakthundar råkar ut för att rivas eller dödas av framför allt varg. Hunden är för oss inte bara en jaktkamrat utan också en kär familjemedlem. Förslaget om att återinföra vargen under 28 § i jaktförordningen är ett viktigt steg för oss vars tamdjur och husdjur ofta kommer i kontakt med framför allt varg och björn. Jag vet att det finns många, både på åhörarläktaren och i kammaren, som anser att vi redan nu skulle gå på Rovdjursutredningens förslag när det gäller 28 §. Men livet består ofta av kompromisser, och det är ändå ett steg på vägen att vi nu återinför vargen tillsammans med björn, järv och lo under 28 §. Utskottet skriver också i sitt betänkande att det inte för närvarande är lämpligt med en förändring i enlighet med Rovdjursutredningen. Men det innebär ju inte att den här frågan är slutdebatterad. Den kommer säkert att dyka upp i många olika forum. Det totala antalet vargar i familjegrupper och revirmarkerande par är efter den senaste norska avskjutningen 70-72. Dessutom tillkommer ett antal ensamma strövvargar. Hur många de är är okänt. Troligen omfattas den svensk-norska vargstammen i dagsläget av ca 100 djur. Det visar ändå på att den svensk-norska vargstammen är livskraftig. Att man återinför vargen under 28 § tror jag inte kommer att leda till någon minskning av tillväxten av vargstammen. Jag vill än en gång säga att om vi ska få förståelse för rovdjursstammens betydelse för den svenska faunan måste man också ta hänsyn till de människor som lever med de stora rovdjuren i sin vardag, och i möjligaste mån se till att spridningen över landet blir bättre och inte koncentrerad till ett litet område i vårt avlånga land, som ni har hört i de senaste tre inläggen från Dalarna och Värmland.

Fru talman! I DN av den 16 februari i år finns en artikel baserad på vad Moskvatidningen Sevodnja rapporterat i början av februari, nämligen att en vargflock överfallit och dödat en man i samhället Primorsk som ligger i länet Krasnojarsk. I min och Carl Erik Hedlunds motion MJ10 har vi dristat oss till att ge en rad exempel på situationer där människor, främst barn, rivits och dödats av varg. Jag har milt sagt blivit något förvånad över hur vissa s.k. vargvänner behandlar dessa fakta i den allmänna debatten. De förnekar ofta existensen av en rad mycket väl belagda händelser. Denna typ av förnekelse har samma drag som - jag säger det utan några paralleller i övrigt - den förnekelse av Förintelsen som historikern David Irving ägnat sig åt. Jag tycker att debatten om vargens farlighet även för människor och främst barn skulle vinna på om alla kunde respektera oavvisliga fakta och inte förneka händelser som ägt rum. Det finns nämligen ganska många sådana som dokumenterar att även varg kan angripa människor, särskilt dem som uppfattas som försvarslösa, nämligen barn. Under 1880-talet dödades i Åbo län under kort tid ett 35-tal personer, mest barn, av varg. Namnen på de dödade har jag här framför mig. De finns förtecknade i bl.a. boken Minnen från vargåren 1880-82 av Uno Parentetiskt vill jag nämna att Selma Lagerlöfs skildring av anfallande vargar mycket väl kan ha grundats på just dessa händelser i Åbo län. Kontakterna mellan Värmland och Åbo var ganska livliga på den tiden, och dessa händelser diskuterades säkert en hel del i brev landskapsinvånare emellan. I Ryssland har enligt goda belägg flera hundra personer vargdödats under 1900-talet. Akademiledamoten Pavlov rapporterade 1990 i boken Volk 26 I Prjasja i Karelen, nära Finland, dödades en sexåring 1999, och som sagt, nu senast en man i Primorsk i februari i år. I Ryssland, med en mycket stor vargstam, har man tydliga erfarenheter av att vargen är skygg mot människa om den utsätts för regelbunden jakt. Under andra världskriget, när som regel den manliga befolkningen deltog i kriget, ökade kraftigt vargangreppen på människor eftersom det då i regel inte fanns några jägare tillgängliga. Efter kriget, när regelbunden jakt på nytt bedrevs, blev vargen betydligt skyggare. Jag förmodar att en och annan här i kammaren har tagit del av Jakthundgruppens hemsida på Internet med dess uppräkning av incidenter, bl.a. de där människor hotats av varg på senare tid. Det är ett inte föraktligt antal. Jag begriper inte poängen med att ifrågasätta sanningshalten i dessa konkret beskrivna episoder. Nu kan ju någon undra varför jag i denna debatt anger dessa fakta som i stora delar redan finns i vår motion. Svaret är helt enkelt att jag finner det uppseendeväckande att man, när beslut nu fattas, förbigår den uppenbara risken att en ökande vargstam också kommer att öka risken för personskador orsakade av varg. Vi menar att dessa skador, precis som skador av t.ex. björn, måste ersättas av staten, som är ansvarig för rovdjurspolitiken. Jag noterar att man nu enligt utskottets tillkännagivande avser att till en del lösa dessa frågor just när det gäller personskador förorsakade av björn. Men det är en gåta att man inte inkluderar skador orsakade av varg i detta. Fru talman! Jag vill instämma helt i Carl G Nilssons anförande och hans tidigare yrkande. Men jag noterar att det till det betänkande vi behandlar också fogats reservationer till förmån för Carl Erik Hedlunds och mina yrkanden om ersättning för personskador orsakade av varg och om möjligheten att delegera till länsstyrelsen att besluta om skyddsjakt även av varg.
Fru talman! Det var bedrövligt det vi fick lyssna till nu. I motionen tar Lennart Hedquist upp en del fall från Sverige där människor skulle ha dödats. Det är sant att det har förekommit, men vad berodde det på? Jo, det exempel som Lennart Hedquist tar upp i sin motion handlar om den s.k. Gysingevargen, som hade hållits i fångenskap. Efter denna fångenskap skedde olyckor. När det nu har blivit tydligt går Lennart Hedquist över gränserna till Ryssland. Vi har inte haft möjlighet att kolla de uppgifterna. Att på det här sättet använda Gysingevargen för att skrämma upp människor tycker jag är någonting oerhört. Blir konsekvensen av det här resonemanget att Lennart Hedquist så småningom kommer att skriva en motion om att vi ska utrota getingen? Det är nämligen så att getingen tar död på rätt många barn årligen, och vi behöver hitta sätt att skydda små barn från getingen. Men min slutsats blir inte att vi måste utrota getingen. Hedquist stanna kvar vid de här fallen i Sverige? Varför gå över till Ryssland, till förhållanden som vi inte har haft någon möjlighet att följa upp i samband med den här debatten? Min fråga är också: Blir följden en motion om att utrota getingen?
Fru talman! Jag är lite beklämd över Harald Nordlunds argumentation. Jag har inte sagt ett ord om att utrota varg. Det jag har talat om är att varg kan vara farlig även för människa, inte minst för barn. Jag har då talat om att personskador med anledning av detta bör kunna ersättas på samma sätt som personskador som är förorsakade av björn. Jag tycker att Harald Nordlund ska hålla sig till fakta. Det är riktigt att Gysingevargen har diskuterats en hel del och finns med i vår motion. Men det är en av de incidenter som finns med. Händelseförloppet där är inte så tydligt utrett som man kan tro av Harald Däremot är händelseförloppet i Åbo mycket väl utrett. Harald Nordlund kan gå till de finländska arkiven och där få en förteckning över de omkomna barnen. En sådan har jag framför mig. Sedan finns alla dokumenterade fall också i Ryssland. De är inte nya. De har diskuterats en hel del under många år. Men dessutom har vi alla de incidenter som nu har börjat komma, där människor hotats av varg. Dessa finns med på Jakthundgruppens hemsida, om Harald Nordlund vill läsa den. Där finns ganska många incidenter, bl.a. en kvinnlig älgjägare som hade 20 års erfarenhet. Hon hotades av vargar. En av vargarna var mycket aggressiv och var inte mer än tio meter ifrån henne. Hon skrek och en jaktkamrat kom till undsättning och lyckades hejda angreppet genom att skjuta över huvudet på vargarna, som dock inte ens då gav upp. Det skildras ytterligare. Jag vill inte skrämma någon, men jag tycker att Harald Nordlund ska hålla sig för god för att tillhöra de vargvänner som över huvud taget vill förneka att det förekommer incidenter människa-varg.
Fru talman! Jag ska läsa ur Lennart Hedquists motion: "Om vi i Sverige som propositionen förutsätter på sikt skall ha ett antal hundra friströvande vargar kan man räkna med att barn förr eller senare kommer att anfallas och dödas." Det kallar jag att skrämmas. De slutsatser Lennart Hedquist drar av det resonemanget är ju ändå att vi ska ha ett minimalt antal vargar i Sverige. Det vet vi, och det är alla forskare eniga om, att skulle vi gå ned till ett så litet antal innebär det ett hot mot vargen som art.
Fru talman! I vår motion diskuterar vi inte antalet vargar i Sverige. Av den euroasiatiska vargen finns minst 100 000 troligtvis fler exemplar. Den är ingalunda utrotningshotad. Några hundra vargar mer eller mindre i Sverige har ingen som helst betydelse för arten som sådan. Däremot är vi troligtvis alla ense om att det i den svenska faunan även bör ingå vargar. Det vi har påtalat är att man med en ökande vargstam också måste räkna med ökande risker för personskador förorsakade av varg. Vi finner det anmärkningsvärt att man inte tar tag i det problemet innan det uppstår. Om vi får personskador förorsakade av varg är sannolikheten högst att det är barn som råkar illa ut. Vargen är i det fallet ett ganska intelligent djur som ger sig på de försvarslösa. Det gör den ofta när den är på jakt. Den försöker splittra t.ex. en stor älghona och ett mindre djur och ger sig på det mindre djuret. Det är ett vanligt beteende hos varg. Man bör vara uppmärksam på att vargen kan vara farlig.
Fru talman! Jag tror att det är sant att människor har skadats och dödats av varg. Men det är lika sant att människor i många områden, i Europa, i USA och i andra delar av världen, samsas mycket väl med stora vargstammar utan att det sker några konfrontationer. Självklart väljer man vilka sanningar man vill presentera. Lennart Hedquist säger att han inte vill skrämma någon. Men det kan inte finnas något tvivel om att en sådan här motion bidrar till att underblåsa ett varghat, en vargskräck som till stora delar är obefogad med tanke på det sätt som vargen finns i Sverige. Det tycker jag är viktigt att påtala. På samma sätt har det förts en diskussion om hur hotade jägarnas hundar är när det gäller jakten i de områden som är vargtäta. Vi har fått och jag antar att flera har fått den undersökning som Viltskadecenter har gjort. Man har intervjuat 411 jakthundägare som har jagat just i de vargtätaste områdena i Värmland. Där visar det sig att det går 3 881 jaktdagar på varje vargangrepp under det år mängden angrepp av varg på hundar var som störst. Det är klart att man alltid har ett syfte när man presenterar sina sanningar. Man vill uppnå någonting. För mig är det nästan cyniskt att slutsatserna av Lennart Hedquists motion och anförande blir att vi ska betala för de skador som han förutser.
Fru talman! Det är ju vad som föreslås beträffande t.ex. björn. Jag har lite svårt att förstå varför man inte skulle inkludera varg i detta, att personskador förorsakade av varg också ska ersättas. Jag tror att den viktigaste lärdomen man ska dra av människans kontakter med varg är att man ska göra vargen skygg för människan. Det är erfarenheten i alla länder där man har ganska mycket varg, att vargen måste så att säga hållas under uppsikt. Det måste vara tillräcklig jakt på den för att den ska bli skygg för människan. När det inte är någon jakt alls vänjer sig vargen vid att människan är ofarlig. Det är då vargen kan bli farlig. Nu vill jag inte alls påstå att vargen normalt är farlig gentemot människan - det är relativt sällsynt även om det förekommer en del incidenter - men man gör oss alla en otjänst om man försöker beskriva verkligheten som att vargen i det avseendet skulle vara ett ofarligt djur. Så är det inte.
Fru talman! Jag har faktiskt inte hört någon i dagens debatt som har sagt att vargen är ett ofarligt djur. Jag anförde i mitt anförande att det är viktigt att vi har respekt för de vilda djuren, oavsett om de är rovdjur eller icke rovdjur. Alla djur kan vara farliga i fel sammanhang eller där människor uppträder olämpligt. Jag håller med Lennart Hedquist - konstigt nog kanske många skulle tro - att det är viktigt att vi ser till att de rovdjur som finns behåller sin naturliga skygghet, rädsla och distans till människor - vilket de allra flesta gör. I de fall djur uppträder fel, börjar röra sig för nära människor, björnar börjar rota i soptunnor osv. ska det gå att få tillstånd att avlägsna de djuren. Det tillåter propositionen. Det tillåter betänkandet. Det är alldeles självklart. Det viktiga är att den här sortens ytterlighetsuppfattningar, som Lennart Hedquists motion ger uttryck för, inte bidrar till att få en sansad och bra diskussion om de problem som finns när det gäller rovdjuren i
Fru talman! Det förefaller som att vi i mycket är överens. Jag kan därför fundera över varför motionen som sådan skulle väcka sådana känslor. Vad vi säger är att det har förekommit att varg har gett sig på människa. Det kan förvisso vara mycket speciella episoder, men det förekommer fortfarande mycket regelbundet i Ryssland. Man bör vara på det klara med att med en ökande vargstam kan den typen av händelser inträffa även i vårt land. Då kan man fråga sig varför utskottets majoritet inte har kunnat inkludera personskador förorsakade av varg i sin hemställan, på samma sätt som man har inkluderat personskador förorsakade av björn. Det kan leda till tron att varg inte kan förorsaka personskador, men Maggi Mikaelsson inser tydligen att det är fel.

Fru talman! Vi har haft en lång diskussion i dag om rovdjur i allmänhet och vargar i synnerhet. Vi har diskuterat teknikaliteter, miniminivåer för björn, lo och kungsörn, och vi har diskuterat etappmål för varg och järv. Men vi har framför allt - om man har följt diskussionen - diskuterat förutsättningarna för skyddsjakt. När är det befogat att avliva ett rovdjur? Under vilka omständigheter? 28 § i jaktförordningen är inte något under av klarhet i det fallet. Man har sagt att det finns risk för att det kan uppstå misstag i tolkningen av paragrafen, där djurägaren tolkar ett rovdjursangrepp på ett annat sätt än ansvariga myndigheter - med rättsprocesser som följd. Det vi nu tar ställning till anses förmodligen väl balanserat utifrån givna förutsättningar och kommer säkert att om en stund bli antaget av en majoritet av riksdagens ledamöter. Jag vill ändå beskriva några synpunkter som kommer från landsbygdsbor i min omgivning, eftersom jag själv bor på landet, i glesbygd, där rovdjuren finns och förmodligen kommer att finnas i större antal i framtiden. Jag vill försöka balansera diskussionen. Det är inte så att landsbygdsbor eller samer i allmänhet hatar rovdjur, men det finns en glasklar uppfattning om att rovdjuren måste finnas där på befolkningens villkor. Det innebär att om ett rovdjur uppför sig på ett avvikande sätt, måste det finnas en laglig rätt att skydda sin egendom utan att riskera böter eller fängelse. Det handlar oftast om att skydda husdjur och boskap. Det är vad jag förstår en fullt normal reaktion hos alla människor att skydda det man äger och har runtomkring sig. De människor som lever i områden där rovdjur också finns är mycket medvetna om de omständigheter som råder, men man tycker att det låter konstigt att fastställa antal rovdjur av olika sorter. Man tycker att antalet måste vara det som är möjligt utifrån alla andra omständigheter i omgivningarna. Landsbygds och glesbygdsbor går inte ut på rovdjursjakt för nöjes skull - om det skulle vara någon som tror det. Tvärtom välkomnar man straffskärpningen för tjuvjakt och jakthäleri av olika slag. Det anses vara en kriminell handling som ogillas starkt av skogs och fjällbefolkningen. Man vill uppnå en naturlig balans mellan det vilda och det tama i bygden och att det sker under kontrollerade former. Det är min förhoppning att vi ska klara av att leva upp till det beslut vi ska fatta om en stund. Jag är glad över att man har tagit särskild hänsyn till samernas verksamhet. Jag är också glad över att man har sagt nej till den 25-procentiga reduktion som föreslogs för rovdjursskador i vinterbetesområden. Min förhoppning är att det ska finnas en bra balans i den rättsliga bedömningen när olyckor inträffar, vilket det kommer att göra i ökad utsträckning i och med att rovdjursangreppen kommer att öka när det blir fler rovdjur. Det är trots allt något annat att fatta ett snabbt beslut vid angrepp på boskap eller husdjur än att i efterhand sätta sig till doms över det som skedde. Jag hoppas att jaktförordningen kommer att ses över så snart som möjligt när det gäller skyddsjakt, att det sker på ett sätt som gör att man vågar lita på att inte betraktas som en brottsling när man tvingas vidta åtgärder mot rovdjursangrepp. Jag förstår att det inte går att komma längre nu. Utskottet har säkert gjort vad man har kunnat utifrån givna förutsättningar, men jag hoppas att det snarast kommer initiativ som undanröjer den oro som finns kvar.

Fru talman! Det är säkert fler än jag i den här kammaren som tycker att det är en onödig debatt, att vi hört den förr och att den inte borde upprepas. Det är tragiskt att behöva upprepa debatter på det här sättet. Särskilt tragiskt är det att behöva göra det när alla ständigt bedyrar hur eniga vi är och hur viktigt det är att göra någonting åt problemet. Men tyvärr händer ingenting. Det viktigaste yrkandet i dag är Centerpartiets krav på att upphäva PUL och låta andra lagar stå för skyddet på Internet liksom i många andra vardagliga sammanhang. Jag tänker uppehålla mig vid det. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1 i utskottets betänkande. Det är ingen slump att vårt krav kommer och att det kommer nu. Det är för mig och Centerpartiet en naturlig konsekvens av den hantering som varit, de många debatter vi haft och det ointresse som vi mötts av när det gäller att förändra en i grunden ganska tokig lag. Frågan om personuppgiftslagen är inte en liten fråga. Den kan lätt bli teknisk, som Inger René sade. Men tekniken till trots är det principerna som är det viktiga. Vilka principer ska styra vem som får och vem som inte får utnyttja sin yttrandefrihet på största möjliga sätt? PUL är en utomordentlig central fråga när vi diskuterar sådana principer. Det är inte en fråga om lagtext och implementering av EG-direktiv, som majoriteten vill få oss att tro. Det är en fråga om grundbultar i den svenska demokratin. Om någon till äventyrs tror att jag tänker nöja mig med den här debatten tror man fel. Jag tänker fortsätta att peka på de brister som finns, de effekter som uppstår och ständigt återkomma och lyfta debatten framgent. Det är nödvändigt med en sådan debatt. Den enkla sanningen är faktiskt att ingenting har hänt. Inga förslag har lagts fram som på något verkligt sätt förändrar lagen eller det sätt lagen tillämpas på. Fru talman! Det finns alltså en bakgrund till mitt som kan tyckas radikala krav på att upphäva PUL. Det är inte bara så att lagen i sig är oförenlig med tankarna bakom yttrandefriheten. Det finns tyvärr inte mycket som talar för att lagen i grunden kommer att förändras. Det är samma frågetecken som Inger René lyfte förut. I dagarna är det två och ett halvt år sedan jag begärde ett utskottsinitiativ i konstitutionsutskottet för att se över PUL. Jag gjorde det precis innan lagen trädde i kraft när vi blivit varse de följder lagen skulle komma att få. Både Centerpartiet och andra partier begärde i motioner förändringar och snabba åtgärder från regeringen. Vi var många, och vi var eniga. Ungefär ett halvår senare, dvs. för två år sedan, ställde sig ett enigt utskott bakom ett tillkännagivande till regeringen. Utskottet begärde krafttag för att göra någonting åt situationen. Det begärde större ansträngningar för att korrigera direktivet, och det begärde att något gjordes åt PUL i väntan på att direktivet kunde ändras. Vi var många som kände att nu, äntligen, sker något. Nu kommer situationen att förändras. Våra förhoppningar kom tyvärr på skam när vi såg de förändringar som föreslogs. Regeringens proposition om PUL:s överföringsregler visade vad enigheten ett år tidigare varit värd. Av kraven på respekt för yttrandefrihet och opinionsbildning kom ett förslag om att undanta harmlösa yttranden från PUL. Det är inte vad yttrandefrihet handlar om. Det handlar inte om harmlösa påståenden och meningslöst pladder. Det handlar om rätten att kritisera, ifrågasätta och debattera. Harmlösheten behöver inte skydd, inte i Sverige, inte i Frankrike och inte i Vitryssland. Det är påståenden som inte är harmlösa, påståenden som berör och som kan såra, yttranden som är kontroversiella och oppositionella som behöver skydd. Det är därför, fru talman, som yttrandefriheten är grundlagsskyddad. Det är den inte för att värna rätten att säga det harmlösa, utan just för rätten att säga det harmfulla. I årets betänkande hänvisas till att det sker en översyn av direktivet inom regeringen och att det finns en samrådsgrupp. Men man inriktar sig på direktivet och inte på svenska grundlagar och PUL. Man tittar inte på frågan om yttrandefrihetens traditioner är förenliga med PUL. Det är inte heller så att det är en formell grupp. Var kan vi ta del av de avvikande meningarna, av diskussionerna och voteringarna? Var kan vi se vem står för vad, vem som verkligen vill förändra och vem som nöjer sig med att putsa på ytan? Det är precis de frågetecknen som Inger René också lyfte inledningsvis. Fru talman! Vi var eniga i utskottet för två år sedan. Vi borde kunna vara eniga nu. Vad har hänt på två år? Vilka steg har tagits för att vidga yttrandefriheten, för att få bort avarterna i PUL och för att vanliga människor efter två och ett halvt års tystnad ska kunna få tillbaka yttrandefriheten? PUL påstås vara till för att skydda människors integritet. Men den skyddar inte integriteten. Myndigheter beviljas frikostiga undantag av alla möjliga lovvärda skäl. När det kommer till grunden handlar det inte om att skydda vanliga människors integritet. Det handlar om en rädsla för en vidsträckt yttrandefrihet och en frimodig debatt. Den enkla sanningen är att det återstår mycket för att skapa det medborgarnas Europa dess regeringschefer säger sig vilja uppnå. Mycket återstår för att få den öppenhet som demokratiministern driver kampanj för att nå. Det sägs att de står i motsats till varandra, yttrandefrihet och integritet. Men så är det inte. De människor som värnar yttrandefriheten värnar också människors integritet. De vet att det finns två sidor av samma mynt, att det inte gäller det ena eller det andra. Alltför ofta är det så att de som ställer yttrandefriheten och integriteten i motsats till varandra säger att vi måste göra antingen det ena eller det andra, bara för att landa i slutsatsen att det är bäst att göra varken eller. Vi vet alla att människors privata sfär är olika stor beroende på om de är offentliga eller ej. Jag har inte samma privata sfär som fiskaren i Strömstad där jag bor. Det vet jag, och det följer med uppdraget. Var och en kan inse att det är orimligt att försöka reglera båda på samma sätt och att inte använda sunt förnuft och proportionalitet när lagar tillämpas. Fru talman! Det är inte förslag till förändringar av PUL som saknas. De har prövats i riksdagen och i utredningar. Det som saknas är den verkligt politiska viljan att förändra den. Jag ska kanske inte fördjupa mig ytterligare i de förslag som kan hanteras i samband med PUL, men jag nämner trots allt några. 1. Ett förslag skulle kunna vara ett starkare skydd för individens yttrandefrihet, inte tidningens eller radiostationens yttrandefrihet och markera det i mediegrundlagarna. 2. Kravet på att journalistiska ändamål ska vara uteslutande journalistiska ändamål skulle kunna lättas upp. Det skulle kunna göras en friare tolkning av det journalistiska och konstnärliga uppdragets möjlighet. 3. Man skulle kunna förändra PUL så att skyddet för integritet följer en proportionalitetsregel, där det framgår att jag, statsministern och t.ex. Kofi Annan inte kan göra samma anspråk på den personliga svären som den enskilde medborgaren. 4. Möjligheten att utdöma skadestånd för mindre överträdelser borde bort. Slutligen, fru talman, behöver skyddet för den personliga integriteten förstärkas. Det behövs inte för att skydda människor mot debatter, diskussioner eller granskning men väl för att skydda dem mot övergrepp från enskilda och kanske än mer företag och myndigheter. Det görs inte genom en lag som kraftigt inskränker den vanliga debatten men ger vidlyftiga undantag för kommersiella och offentliga intressen. Det görs genom ett starkt skydd för den personliga integriteten i grundlag och genom en missbruksbaserad lag. Jag menar då en lag som verkligen bygger på att förhindra missbruk, inte på en tillämpning där myndigheter godtyckligt avgör vad som är missbruk och vad som är inte är det. Det görs också genom proportionalitet i tillämpningen. Det är uppenbart att det inte är förslag som saknas utan den politiska viljan. Nu har jag redogjort för min och Centerpartiets syn. Det är nu hög tid för utskottets majoritet att redovisa hur den förhåller sig till PUL, till yttrandefriheten och till våra förslag. Fru talman! Yttrandefriheten och tryckfriheten är hörnstenar i den svenska demokratin. Det är begrepp vi är och ska vara stolta över. Jag vill att vi ska kunna fortsätta att vara stolta över dem. Det ställer krav på att inte lättvindigt avfärda människors oro och ilska över lagstiftning som begränsar och sätter munkavle. Det ställer krav på att faktiskt ta vara på teknikens möjligheter att vidga yttrandefriheten och stärka demokratin. I den ambitionen finns det ingen plats för Fru talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Öppenhet och yttrandefrihet är väsentliga frågor för oss alla, inte minst för oss liberaler. Dessa friheter ska garanteras oavsett medium. Just nu pågår ett arbete inom EU med att revidera det dataskyddsdirektiv som tidigare antagits. Det handlar alltså inte om att revidera PUL. Sveriges position i de kommande förhandlingarna bör vara att särskilt värna just offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Här har vi motstånd ute i Europa - det har vi märkt på olika sätt. Ett sätt att göra detta på är att införa den s.k. missbruksmodellen. Fru talman! Det är beklagligt att KU:s majoritet har valt att behandla och avslå motioner kring dataskyddsdirektivet och PUL under den tid som det ändå pågår ett beredningsarbete med att mejsla ut en svensk position inför de kommande förhandlingarna. Jag kan till viss del dela Inger Renés kritik mot det hittillsvarande arbetet kring dataskyddsdirektiven och personuppgiftslagarna. Men jag vill ändå säga att detta också är ett ansvar för oss som ingår i den särskilda gruppen. I beredningsarbetet ingår representanter från samtliga riksdagspartier. KU borde ha uppskjutit behandlingen av dessa ärenden till dess att den offentliga utvärderingen av dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen är klar och till dess att den särskilda samrådsgruppen, där jag själv ingår, har arbetat färdigt. Detta arbete ska ju vara klart senare i år, i höst. Detta är en så central fråga att arbetet med att ta fram ett bra förslag till nya regler måste få ta tid. Annars riskerar man att göra om det misstag som gjordes när den nu existerande personuppgiftslagen antogs. Flertalet partier är numera överens om att beslutet om personuppgiftslagen hastades igenom i riksdagen utan närmare eftertanke och analys av tänkbara konsekvenser. Det var kanske rentav så att man inte förstod vad det egentligen handlade om. Efter bara en kort tid kom nämligen en rad klagomål över att lagen i praktiken innebar kraftiga inskränkningar av yttrandefrihet och offentlighetsprincip. Jag tror att många politiker blev tagna på sängen av den kraftiga kritik som den nya lagen mötte. Denna situation bör inte vi lagstiftare försätta oss i på nytt. Att uppskjuta behandlingen av de motioner som rör dataskyddsdirektivet och PUL hade varit att visa respekt för det viktiga men ändå svåra lagstiftningsarbete som ligger framför oss och som delvis dessutom är avhängigt diskussion och beslut inom EU. Utskottets sätt att behandla motionerna ger uttryck för en vilja att hasta igenom ärendet. Men det är viktigt att lyssna på de synpunkter och tankar som kan komma fram i samband med den enkät som nu har riktats till allmänheten och att avvakta behandlingen av enkätresultaten, som ska ske i den parlamentariska samrådsgruppen. Vad är det för poäng med att genomföra en enkät till allmänheten och ha en parlamentarisk samrådsgrupp om riksdagen redan innan resultaten är färdiga fattar viktiga beslut i frågor som berörs i enkäten och av samrådsgruppen? Fru talman! Jag har valt att framföra dessa synpunkter i ett särskilt yttrande. Därför har jag ingen reservation på den här punkten. I Folkpartiets motion framhålls vikten av att PUL och det bakomliggande EU-direktivet inte får krocka med offentlighetsprincipen. Frågan har blivit högaktuell sedan det socialdemokratiskt styrda Göteborg åberopat den PUL-relaterade § 7:16 i sekretesslagen. Denna bestämmelse innebär i dag att en myndighet inte ska lämna ut en personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle behandlas i strid med PUL. På så sätt vill Göteborgs kommun slippa lämna ut personuppgifter om 2 006 politiker och tjänstemän till Eftersom Offentlighets och sekretesskommittén nu ska göra en allmän översyn av sekretesslagen räknar jag med att kommittén också kommer att ta upp frågan om den så hårt kritiserade § 7:16 i sekretesslagen och föreslå lättnader i den. I den förhoppningen har jag valt att inte reservera mig för mitt yrkande i motionen. Vi från Folkpartiet är väldigt kritiska till PUL. Vi har i andra sammanhang fört fram det som skulle kunna innebära lättnader, nämligen att man ändrar förhållandena som gäller uppgifter för journalistiska, litterära och konstnärliga ändamål. De är undantagna PUL, och vi menar att det egentligen är tillämpligt för var och en att åberopa den speciella paragrafen i PUL. På så sätt undanröjer man mycket av PUL:s värsta skadeverkningar. Fru talman! Jag har ändå en reservation tillsammans med Åsa Torstensson från Centern. Vi har lämnat en gemensam reservation och betonat vikten av att regeringen i sitt intensifierade arbete med att verka för en revidering av dataskyddsdirektivet i riktning mot en missbruksmodell också arbetar för att det inte sker en utvidgning av direktivet till att omfatta juridiska personer. Det ligger i farans riktning. Jag har nämligen hört att diskussioner nu pågår om detta på andra håll i Europa. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 2, som handlar om juridiska personer och

Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande och avslag på reservationerna. Jag tänkte kommentera reservationerna. Reservation 1 har lagts fram av Centern och heter Personuppgiftslagens upphävande. Reservation 2 från Centern och Folkpartiet gemensamt handlar om dataskyddsdirektivet och juridiska personer. Jag måste säga att Åsa Torstenssons reservation 1 tillhör det originellare jag har stött på, för att uttrycka mig artigt. Det är få lagar i vårt land som gett upphov till en sådan intensiv debatt som personuppgiftslagen från 1998. Jag kommer fortsättningsvis att kalla den Den intensiva PUL-debatten har bl.a. gällt hanteringen av personuppgifter på Internet - vad som får sägas och av vem det får sägas. PUL bygger på EG:s dataskyddsdirektiv. I lagen finns bestämmelser för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. En central fråga har varit och är hur lagen är uppbyggd. PUL är, i likhet med både datalagen från 1973 och dataskyddsdirektivet, uppbyggd enligt hanteringsmodellen. Det innebär att all hantering av personuppgifter omfattas och att endast det som är författningsreglerat är tillåtet. En enig riksdag har uttalat sig för en s.k. missbruksmodell, dvs. att endast sådan hantering av personuppgifter som innebär missbruk ska regleras. All annan användning som inte är reglerad är då tillåten. Både utskottet och regeringen är således överens om att vi ska arbeta i riktning mot en missbruksmodell. Utskottet ser det som mycket angeläget att regeringen fortsätter att vara aktiv och pådrivande för en förändring av dataskyddsdirektivet. Jag tycker samtidigt att det är ärligt att erkänna att uppgiften är svår. Internationellt finns ingen persondatalagstiftning som konsekvent är uppbyggd uteslutande efter en missbruksmodell. Men på samma sätt som Sverige var föregångare med världens första datalag 1973 vore det naturligtvis önskvärt att bli föregångare även nu. Inom Regeringskansliet pågår nu arbetet med en offentlig utvärdering av EG:s dataskyddsdirektiv. Ett led i det arbetet är den s.k. Samrådsgruppen med representanter från samtliga riksdagspartier, alltså även Centerpartiet. Samrådsgruppen är en del av regeringens strävan efter bredast möjliga förankring i förberedelserna för en revision av dataskyddsdirektivet i riktning mot en missbruksmodell. Att driva en ren demonstrationspolitik och motionera om ett upphävande av PUL tycker jag är obegripligt. Visst kan riksdagen som högsta lagstiftare även upphäva lagar, men att föreslå att riksdagen ska driva sådana förslag enbart i påtryckningssyfte mot regeringen tycker jag är oansvarigt. I den andra reservationen som Centern och Folkpartiet står bakom om dataskyddsdirektivet och juridiska personer är det lyckligtvis inte längre tal om att upphäva personuppgiftslagen. Här talas i stället helt korrekt om regeringens intensifierade arbete för en revidering av dataskyddsdirektivet. Utskottet anser det vara en självklar utgångspunkt att direktivet inte ska utsträckas till att omfatta juridiska personer. Något åtgärd från riksdagen, som reservanterna föreslagit, behövs därför inte. Till den moderata reservationen om Statens personadressregister vill jag säga dels att gällande reglering av personuppgifter i SPAR är förenligt med dataskyddsdirektivet, dels att utskottet anser att SPAR fortfarande fyller ett behov, dvs. behovet att försörja såväl enskilda som myndigheter med tillförlitliga befolkningsuppgifter av hög kvalitet. Fru talman! Jag yrkar även avslag på Per Lagers reservation om ett inrättande av en särskild Internetombudsman. Självfallet instämmer utskottet i att det behövs insatser för att ge föräldrar kunskap och hjälp för att kunna skydda sina barn mot skadligt innehåll på Internet. Av just den anledningen bedrivs det ett omfattande arbete både nationellt och internationellt på det här området. En Internetombudsman finns redan bildad på privat initiativ. Föreningen har fått 4 miljoner kronor i projektbidrag av regeringen avseende år 2000 och 2001. Föreningen har nyligen avlämnat en rapport till Näringsdepartementet med en första redovisning av sin verksamhet. Låt oss avvakta departementets bedömning av verksamheten innan vi föreslår inrättandet av ytterligare en ombudsman.

Fru talman! Det var intressant, kanske t.o.m. originellt, att höra Britt-Marie Lindkvist anklaga riksdagen för att driva politik som går ut på att stärka yttrandefriheten i landet. Det ligger kanske i Britt-Marie Lindkvists ansvar att uttala sådant. Jag tror att uttalandet om att det råder enighet om att den socialdemokratiska regeringen är aktiv och pådrivande skulle behöva ett förtydligande. Inledningen på Inger Renés anförande här i kväll betonade ju inte speciellt majoritetens uppfattning att regeringen har varit aktiv och pådrivande. Hon efterfrågade snarare aktivitet och pådrivande. Det är av den anledningen som Centerpartiet och jag har lagt fram förslaget om personuppgiftslagens upphävande. Jag tror att det har framgått tydligt. Jag skulle vilja höra om Britt-Marie Lindkvist är nöjd med personuppgiftslagen.
Fru talman! Jag sade inte att riksdagen förde demonstrationspolitik. Jag sade att Centerpartiet gjorde det. Det ligger lite i det som Helena Bargholtz sade - hon har gått nu - om Samrådsgruppen och det arbete som nu sker i regeringen. Det måste få ta tid. Det här är ingenting man gör i en handvändning. Man ska helst också ha med hela EU. De arbetar med frågan, och det måste få ta tid. Åsa Torstensson frågar om jag är nöjd med PUL. Det kan jag ju inte vara. Vi har gjort ett tillkännagivande till regeringen om att vi vill att det ska gå över mot en missbruksmodell.
Fru talman! Saker och ting måste naturligtvis ta tid, men då krävs det att man också sätter i gång och arbetar. Regeringen har haft två år på sig att arbeta, och snart har tiden passerat för att lägga fram ett förslag. Vad förväntar sig Britt-Marie Lindkvist att förslaget om förändringar innebär?
Fru talman! Jag förväntar mig att vi på något sätt ska kunna gå över mot en missbruksmodell. Kraven på öppenhet och på skydd för den personliga integriteten rymmer ju flera konflikter. Vi måste arbeta vidare med det här. Vilken särlagstiftning menar Åsa Torstensson när hon i sin reservation skriver: "Endast i de fall direktivet eller 2 kap. 3 § regeringsformen innehåller bestämmelser som inte tillgodoses genom detta förfarande bör särlagstiftning tillämpas."

Fru talman! Jag kan faktiskt inte lämna något svar på den fråga som Inger René nu tar upp, hur långt man har kommit och vad man tänker göra framöver. Det enda svar som jag kan ge är att vi i utskottet är överens om att låta regeringen fortsätta detta arbete. Det är denna gång bara Centerpartiet som har reserverat sig just i denna fråga.

Fru talman! Det finns många länder inom EU som motsätter sig det som vi vill driva både när det gäller öppenheten och på den här punkten. Det är dock inte korrekt att regeringen inte arbetar med den här frågan. Den arbetar ju inom EU med den. Jag tycker att vi får avvakta vad som händer framöver, för det är inte korrekt att frågan inte är föremål för behandling.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 4. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag. Internet har öppnat världen för väldigt många och skapat fantastiska nya globala nätverk och nya kamratskap, som vi för några decennier sedan aldrig kunde tänka oss. Våra egna kompisrelationer hemma på gården eller på granngården ersätts i dag med kamrater på andra sidan jordklotet, detta tack vare Internet. Det finns oerhört stora positiva värden i detta. Vi hade förr och har fortfarande internationella idrottsrörelser och andra internationella sammanslutningar för uppgiften att skapa förståelse och fred i världen. I dag kan man säga att detta i hög grad har tagits över av Det finns alltså väldigt mycket gott att säga om Internet, men samtidigt är våra barn och ungdomar oerhört sårbara när de surfar på Internet. De är skyddslösa och ansvarsfria. Vi vet helt enkelt inte vad de kan utsättas för av våld och all sådan påverkan som vi annars är oerhört måna om att de ska slippa. Det florerar på en del hemsidor väldigt mycket både av pornografi och framför allt av våld. Där finns pedofiler och oerhört många skumma intressen. Här surfar våra barn och ungdomar fritt och är alltså oerhört utsatta. Utskottet svarar väldigt välvilligt på min motion. Man räknar upp alla dessa fantastiska ansatser som håller på att göras. Men det är alltså mest fråga om ansatser. Man går inte särskilt mycket in för att faktiskt lösa de här problemen för föräldrar, skolpersonal osv. Anledningen till att jag väckte min motion var att jag fick så många propåer just från lärare och föräldrar som var oerhört oroliga och inte visste hur de skulle klara det här. De såg vad barnen gör i skolan men visste inte hur de själva skulle hantera det. De kunde inte tekniken. Därför kom idén om en Internetombudsman. Vi har en barnombudsman, en konsumentombudsman och andra ombudsmän som skyddar, hjälper, informerar osv. Jag såg framför mig en särskild Internetombudsman. Samtidigt har vi väldigt många ombudsmän, och man skulle kanske kunna slå ihop konsument och barnombudsmännen och låta dem dela på det här ansvaret. Det finns också en ideell förening som heter Internetombudsmannen. Som Britt-Marie Lindkvist har sagt har den fått statsbidrag för två år, 2000 och 2001, men därefter har den inga pengar, och förmodligen upphör den därefter. En möjlighet är, som jag ser det, att ta till vara den kompetens som finns i den här föreningen - det är en fantastisk kompetens - och på något sätt koppla den till ett statligt engagemang. Det kan bli en bra kombination, som jag gärna skulle stödja, men innan vi provar den varianten vill jag att regeringen utreder frågan.

Fru talman! I tisdags presenterade Kulturrådet den s.k. Kulturbarometern för år 2000. Det är statistik över svenska folkets kulturvanor. Glädjande nog är det många kurvor som pekar uppåt. Svenska folket läser mer och går mer på teater och bio än tidigare. Den tydligaste ökningen gäller biblioteksbesöken. 67 % av svenskarna har under det senaste året besökt ett bibliotek. Biblioteken har en självklar plats i människors medvetande och är alltså en av våra mest anlitade kulturinstitutioner. Det finns all anledning att fortsätta värna om den unika plats för läsning, informations och kunskapssökning, folkbildning och möten som biblioteken är. När vi t.ex. talar om det livslånga lärandet borde biblioteken ha en betydligt mer uttalad roll än de tillskrivs i dag. Kulturbarometern gav inte enbart positiva besked. Även om så många som 80 % under det senaste året har ägnat sig åt nöjesläsning av böcker fortsätter nämligen läsandet bland barn och ungdomar att minska. Framför allt är det TV och videotittandet som har ökat på bekostnad av läsandet. Internet och andra typer av multimedia påverkar också tiden för läsning. Den här utvecklingen tillsammans med de många krisrapporterna från skolan om att allt färre klarar grundläggande krav i läsning måste tas på stort allvar. Att barn och ungdomar ägnar stor tid åt den nya tekniken är varken konstigt eller negativt. Men att kunna läsa och att förstå det man läser är en grundläggande färdighet som inte kan ersättas av aldrig så mycket teknik. Ju fler som inte kan läsa tillräckligt bra för att ta del av innehållet i t.ex. en dagstidning, desto sämre fungerar demokratin. Det går helt enkelt inte att vara en aktiv samhällsmedborgare utan att kunna läsa. Därför är det en gemensam uppgift för föräldrar, lärare, politiker och andra engagerade vuxna att hitta sätt att hjälpa barnen att upptäcka den glädje och de möjligheter det innebär att kunna läsa. I det arbetet spelar naturligtvis biblioteken och bibliotekarierna en viktig roll. Debatten om ifall det behövs en bibliotekslag för att slå vakt om biblioteken fortsätter. Det råder delade meningar om vilken betydelse lagen har haft. Besöken ökar som jag sade, men flera hundra biblioteksfilialer har lagts ned under 90-talet. Moderaterna, Folkpartiet och Centern drar slutsatsen att lagen bör upphävas, medan regeringen arbetar på att precisera den ytterligare. Vi kristdemokrater anser att det finns anledning att avvakta utvärderingen och regeringens proposition innan vi tar slutgiltig ställning i frågan. I försöken att hitta vägar för barn och ungdom att lockas till läsning ska betydelsen av att äga en bok inte underskattas. Barn älskar som alla vet att höra samma berättelse om och om igen. Men möjligheten att äga böcker är inte alla förunnad. I Sverige är böcker för många i det närmaste en lyxprodukt. Jag är väl medveten om att frågan om bokmomsen redan har debatterats här i kammaren i skatteutskottets betänkande häromdagen. Men eftersom jag inte hade möjlighet att delta då vill jag lyfta fram den här frågan i dag också därför att det i högsta grad också är en kulturpolitisk fråga. Vi har världens i särklass högsta bokmoms. Måste vi verkligen fortsätta att ha det? En sänkning från 25 % till 6 % skulle betyda mycket både för barnfamiljer med små ekonomiska marginaler och för studenter som vill kunna köpa sin kurslitteratur, för att bara nämna två grupper. Jag är övertygad om att en sänkning av bokmomsen är en - inte alla men en - av nycklarna till att öka intresset för läsning. Jag beklagar verkligen att det inte gick att få enighet i skatteutskottet den här gången heller trots att alla partier utom socialdemokraterna uttalar sig positivt om en sänkning i mer eller mindre tydliga ordalag. I ett särskilt yttrande till det här betänkandet som vi behandlar nu har vi kristdemokrater påmint om att vi anslagit medel för en sänkning av bokmomsen fr.o.m. år 2002. Fru talman! Det är många röster som slåss om vår uppmärksamhet i dagens samhälle. Mediebruset har aldrig varit så högt som i dag. De resursstarka hörs förstås tydligast. Men det är viktigt att också svagare röster med ett smalare utbud får hjälp att höras i samhällsdebatten, röster som tillför andra dimensioner och gör egna analyser av utvecklingen i samhället. Viktiga perspektiv kan på det sättet tillföras debatten. De idéburna organisationstidskrifterna är sådana röster. De har ofta svårt att komma in i det offentliga samtalet. Därför hade de tidigare statligt stöd. Varken presstödet eller det särskilda stöd som riktas till kulturtidskrifter omfattar de här tidskrifterna. De faller helt enkelt mellan stolarna. Det har i några fall lett till nedläggning av tidningar och i andra fall till glesare utgivning, vilket verkligen är beklagligt. Därför har vi föreslagit att det ska göras en översyn över de här tidningarnas situation för att försöka hitta vägar till bättre villkor för dem. Tyvärr har utskottets majoritet inte varit beredd att tillmötesgå ens det modesta kravet. Det är bara Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet som står bakom översynskravet. Fru talman! Jag sade att biblioteken är viktiga kulturbärande institutioner. Det är också arkiven och museerna. Med en förkortning brukar de tre institutionerna kallas ABM-myndigheterna. De har ett gemensamt uppdrag när det gäller att bevara och sprida kunskap om vårt kulturarv. Detta gemensamma uppdrag förenar institutionerna och ger dem en central plats i svenskt kulturliv och i folkbildningen. En utökad samverkan mellan de här institutionerna blir nödvändig i framtiden. Både institutionerna själva och de som använder sig av deras tjänster har mycket att vinna på att den tekniska utvecklingen med uppbyggnad av databassystem i ännu högre grad utnyttjas för samordning. Men det handlar inte enbart om teknisk samordning. Samverkan kan också handla om t.ex. gemensam fortbildning som leder fram till gemensamma synsätt på uppdraget, en större förståelse för och insikt om varandras verksamheter och ett gemensamt sökande efter nya vägar att sprida vårt kulturarv. Även om ABM-institutionerna delar ett uppdrag och ett ansvar har naturligtvis också varje institution sina unika särdrag som ska bevaras och stärkas. Att varje institution har en tydlig egen identitet kan snarare stärka samarbetets genomslagskraft. På flera platser i landet pågår redan ett samarbete i projektform. Jag har just läst en utvärdering av ABM - Skåneprojektet, där medverkan i projektet har värderats som mycket positivt av de som deltagit. Samtidigt råder det tveksamhet om hur man ska gå vidare. Det är en åsikt som också har framförts från flera andra håll. För att driva på utvecklingen har nu ett enigt utskott på initiativ av bl.a. kristdemokraterna i ett tillkännagivande till regeringen begärt en kartläggning av de åtgärder som hittills vidtagits på det här området och en utvärdering av de insatser som gjorts för att kunna använda de erfarenheterna inför det fortsatta arbetet. Ett utvecklat samarbete kan komma att få stor betydelse för framför allt användarna av de tjänster och den information som kan erbjudas av arkiven, biblioteken och museerna tillsammans. Fru talman! Vi står bakom samtliga våra reservationer, men jag yrkar bifall bara till reservation 15 för att vi ska vinna lite tid till kammaren.

Fru talman! Den stora generositet som präglar oss ledamöter i kulturutskottet gör att jag ska försöka korta ned mitt anförande motsvarande de minuter som Elisabeth Fleetwood drog över. Vänsterpartiet försvarar gällande bibliotekslag, som stadgar att det ska finnas ett folkbibliotek i varje kommun. Vi ser med oro på att antalet biblioteksfilialer minskar och ser gärna att bibliotekslagen förstärks för att värna biblioteksverksamheten ytterligare. Av någon outgrundlig anledning tror tydligen Fru talman! Det läses fortfarande mycket i vårt land, men tyvärr minskar läsandet i alla åldersgrupper. Boken är en av de viktigaste kulturbärarna och kulturyttringarna vi har. Det finns redan i dag en rad positiva stödformer inom litteraturområdet. Detta till trots tenderar antalet läsare att minska, och det läses alltså mindre även i den s.k. läsgruppen, de som tycker att det är kul och intressant att läsa böcker. Det finns dessutom, och det är speciellt oroväckande, en stor grupp människor som står helt utanför bokläsandet över huvud taget. I reservation 7 ställer vi därför krav på ytterligare läsfrämjande åtgärder, vilket tyvärr avvisas i utskottet. Vi vill se ett brett anslag som analyserar alla de faktorer som påverkar benägenheten att läsa. I det avseendet går det inte att komma runt frågan huruvida en sänkt bokmoms skulle få fler att kunna gå med i "läsklubben". Vi vänsterpartister menar att en sänkt bokmoms, som på kort och lång sikt får ett fullt genomslag i form av sänkta bokpriser ut till kund, skulle bidra starkt till att fler böcker inköptes av fler människor, bl.a. av tidigare bokköpare och bokläsare. Men vi utesluter inte heller att även nya bokköpare kan tillkomma, speciellt om sänkta bokpriser kombineras med andra kvalitativa och läsfrämjande åtgärder. Frågan om sänkt bokmoms har nyligen debatterats här i kammaren och beslutats med anledning av ett skattebetänkande. I den debatten framgick tydligt att samtliga partier, utom Socialdemokraterna, vill se en sänkt bokmoms. Vänsterpartiet förordar en allsidig utredning, som belyser både ekonomiska och kulturpolitiska konsekvenser av bl.a. sänkt bokmoms. Vi ser fram mot upprättandet av ett bokprisindex och en formalisering av den avgiftsförklaring som bokbranschen uttalat vad gäller viljan att se till att en eventuellt sänkt bokmoms också kommer bokköparna till del. Frågan om sänkt bokmoms lär alltså återkomma fler gånger i kammaren. Jag vill bara hänvisa till dagens ledare i Aftonbladet, som har rubriken "Straffskatt på läsning". Där konstaterar man följande: "Staten beskattar konsumtion av öl, vin och sprit för att begränsa drickandet och minska alkoholskadorna. Det är en välmotiverad straffbeskattning. Den gagnar folkhälsan. Men läsning ger inga skador. Läsning utvecklar. Men ändå vill statsmakterna begränsa läsningen genom att hålla fast vid Europas högsta bokmoms. Avskaffa den och gör böcker billigare!" Jag rekommenderar speciellt alla socialdemokrater att läsa hela den ledaren. Fru talman! Många kulturtidskrifter lever under mycket tuffa villkor. Detta är oroande, eftersom vi anser att en mångfald av kulturtidskrifter har mycket stor betydelse för den allmänna debatten i kulturella, politiska och sociala frågor. De har därför också stor betydelse för och ingår som en ingrediens i den demokratiska processen i landet. Vi konstaterar att distributionen utgör en stor flaskhals när det gäller spridningen av kulturtidskrifter. Vi ser därför folkbiblioteken som en mycket viktig distributionskanal och dristar oss att föreslå att regeringen borde överväga att införa ett system med friexemplar av tidskrifter till biblioteken liknande det som finns för böcker. Vi konstaterar också att samma kulturtidskriftsnummer läses av många personer på våra olika bibliotek. Böcker som utlånas genererar bl.a. inkomster till författarna. I reservation 9 har vi lämnat förslaget att Statens kulturråd borde ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system med "följdupphovsrätt" till tidskrifter, dvs. att kommunerna ger ersättning till de tidskrifter som utlånas och läses. De ökade kostnaderna bör kunna kompenseras genom vårt förslag om friexemplar av tidskrifter till bibliotek. Det är alltså ingen ökad kostnad totalt sett för kommunerna. Jag vill också nämna att vi föreslår att vi ska införa ett kulturporto som gör det billigare att sända tidskrifter och böcker. Det kostar i dag alltför mycket trots de möjligheter till rabattering som finns. Fru talman! Vänsterpartiet står givetvis bakom samtliga de reservationer vi har lämnat in, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 7 avseende Förslag om läsfrämjande åtgärder.
Fru talman! Peter Pedersen beklagade att inte förslaget om läsfrämjande åtgärder i reservation 7 har tillstyrkts. Anledningen till att vi kristdemokrater inte är med på den reservationen, som innehåller en hel del bra saker, är just att den skulle begrava bokmomsfrågan ytterligare några år framöver, eftersom Vänsterpartiet vill lägga in också den frågan i utredningen om läsfrämjande åtgärder. Om det är något vi inte behöver när det gäller bokmomsen är det fler utredningar. Vi har ett antal rapporter och utredningar på våra bord om detta. Precis som Peter Pedersen sade finns det också avsiktsförklaringar från bokbranschen, där man talar om att man vill att prissänkningen slår igenom om bokmomsen sänks. Jag tycker att det är mycket motsägelsefullt av Vänsterpartiet att plädera för att man vill ha sänkt bokmoms, både i skatteutskottets debatt och i kulturutskottets debatt. Samtidigt har man en reservation som begraver den. Jag kan inte låta bli att misstänka att det beror på samarbetet med just de socialdemokrater som vill ha bokmomsen. Ni har ju en del andra problem som ni ska lösa, och då får man den tanken att det här kanske bara används som ett slags inlägg i debatten och att man när det gäller detta ger sig ganska lätt i förhandlingarna med regeringen. Jag skulle gärna vilja höra lite mer om varför ni inte driver frågan, när faktiskt både Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ha sänkt bokmoms, enligt det ni uttrycker.
Fru talman! Jag tänker inte försvåra förhandlingarna ytterligare genom att recensera hur hårt Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna driver olika frågor. Jag konstaterar bara att vi inte är överens i den här frågan, men att det finns en stor majoritet i kammaren för sänkt bokmoms. Det vi har sagt är att vi tycker att det är rimligt att kunna veta vad det rör sig om. Trots att det har kommit en lång rad olika utredningar och rapporter är man fullständigt oense om hur mycket pengar det faktiskt handlar om. Hur stort bortfallet blir när vi sänker bokmomsen tycker jag att man ska kunna kräva av oss politiker att vi vet. Det är också rimligt att kunna kräva att detta verkligen kommer bokköparna till godo. Jag är inte intresserad av en bokmomssänkning som enbart går ned i fickorna på förläggare och bokhandlare. Då är avgiftsförklaringen ett första steg, men problemet är att förläggarna inte bestämmer priserna ut till kund. Det gör varje enskild bokhandlare. Men en sak som jag själv har framfört, att ett bokprisindex vore önskvärt, ser jag nu i olika rapporter framföras från förläggarsidan. Det skulle vara ett bra steg för att man verkligen skulle kunna följa upp att sänkt bokmoms leder till sänkta priser, inte bara i morgon och övermorgon, utan det ska vara en varaktig sänkning under lång tid om det ska få någon effekt. Jag tror att bokbranschen numera är medveten om att det krävs prestationer från deras sida också för att kunna ställa kravet på staten att dra undan de här skatteintäkterna. Jag hoppas att det i framtiden ska kunna finnas en bred gemensam reservation eller kanske en majoritet i skatteutskottet för den här frågan.
Fru talman! Vi är överens om att vi vill att bokmomssänkningen ska komma konsumenterna till del, självklart. Det måste vi verka för på olika sätt genom de här avsiktsförklaringarna och kanske genom något annat också. Men jag anser alltså inte att vi har en majoritet i kammaren för sänkt bokmoms. Att ni går ut och talar på det sättet ställer till väldigt stor förvirring. Människor utanför det här huset förstår inte detta. Finns det en majoritet så finns det en majoritet, och då röstar man fram ett förslag. Då ger man ett tillkännagivande till regeringen om att man vill ha ett förslag tillbaka till kammaren. Om man inte kan samsas om hur stor utgiften ska vara kan man alltså tillkännage för regeringen att man vill ha tillbaka ett förslag om sänkt bokmoms. Men det har inte partierna enats om. Därför finns det ingen majoritet i riksdagen för sänkt bokmoms, anser jag. Bortfallet kommer aldrig att exakt kunna beräknas. Det är sant att de olika utredningarna har kommit fram till lite olika siffror. Men vi vet att det handlar om mellan 800 miljoner och upp till kanske 1 miljard som man får anslå. Sedan kanske det ger en del tillbaka också. Det är det som är så svårt att beräkna. Men det blir bara någonting positivt i så fall.
Fru talman! Med den budgetprocess vi har i riksdagen - om jag inte har förstått fel är Vänsterpartiet det enda parti med kritiska ståndpunkter mot den - fungerar det inte så att det går att bryta loss vissa saker för att sedan rösta om dem. De ingår i ett paket som kallas för budget. Även Kristdemokraterna måste hålla med om att budgeten påverkas, men inte i den bemärkelsen att några utgiftstak höjs utan att det blir intäkter och inkomster till staten genom att höja eller sänka skatter, t.ex. bokmomsen. Därför är det rimligt att detta ska ingå i den stora överenskommelse vi gör med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är bara att erkänna att vi hittills inte har lyckats speciellt bra.

Fru talman! För Centerpartiet är den kulturella allemansrätten viktig. Bokens roll har en hög prioritet där. Genom det skrivna ordet kan känslor, tankar, erfarenheter och idéer delas och spridas. Ordet ger oss kunskap och sätter i gång fantasin. Biblioteken har haft och har en stark grund att stå på beträffande möjligheten att komma i kontakt med litteraturen. Biblioteken har stor betydelse för folkbildningen och demokratin, och dessutom är de en viktig mötesplats för människor - inte minst för människor av olika nationaliteter. Antalet bibliotek i en kommun är en kommunal angelägenhet. De allra flesta kommuner är väldigt rädda om sina bibliotek. För några år sedan kom en bibliotekslag som av somliga kommuner har tolkats som ett tak beträffande antalet bibliotek. Många filialer har lagts ned runtom i landet. Centerpartiet ser med förfäran på det inträffade, och av den anledningen anser vi att det inte behövs någon bibliotekslag. Kommunerna måste själva få besluta om sin biblioteksverksamhet. Böckerna är viktiga. Vi har kunnat se att så många som 67 % av svenskarna besöker biblioteken, som tidigare har nämnts i debatten. Ett danskt ordspråk säger att bokhyllan är en stege med vars hjälp du blir din övermans like. Jag yrkar bifall till reservation 1. Böckerna bevarar och utvecklar vårt språk! Det har motionerats en hel del om vårt svenska språk. Det har varit alltifrån att bruket av lånord i svenskan ska öka, att de inte ska försvenskas till behovet av en ny stavningsreform. Som ni vet arbetar just nu en språkkommitté som bl.a. har ett uppdrag att se till att alla i Sverige får en möjlighet att tillägna sig det svenska språket. För att kunna göra det, dvs. tillägna sig det svenska språket, är det givetvis viktigt att stimulera läsandet och läsfrämjande verksamheter. Språkkommittén måste därför uppmärksamma detta. Jag hoppas att det finns tid till det trots att tiden för kommitténs arbete är kort. Det är bara cirka åtta månader kvar till dess kommittén ska vara klar med arbetet. Läsandet har en stor betydelse för ordförrådet, och eftersom vi vill bevara svenskan som modersmål och eventuellt få till stånd en lagstiftning i frågan behöver vi stödja läsfrämjande åtgärder. Vi i Centerpartiet har skrivit en hel del under många år om detta i våra kultur och utbildningsmotioner. Bokläsandet minskade under 90-talet enligt en rapport från Skolverket. Var femte pojke i årskurs tre i grundskolan läser nästan aldrig för nöjes skull. En tiondel av eleverna har mycket låga resultat på förståelseprov. Det krävs därför olika åtgärder för att öka läsandet. Kampanjer som t.ex. Läs 2000 måste bli permanentade verksamheter. Samverkan mellan landets kommuner, skolor och bibliotek måste stärkas, och den lustfyllda läsningen måste betonas. Genom att ge eleverna goda och positiva läsupplevelser stimulerar det till fortsatt utforskning på egen hand. Fru talman! För att ytterligare skapa ett intresse för att stimulera läsandet är det ett måste att vi ska sänka bokmomsen. Det ger klara signaler om att vi anser att det är angeläget att alla människor ska kunna köpa böcker utan att en fjärdedel av bokpriset ska gå till skatt. Förra veckan, den 21 mars, debatterade flera av oss ledamöter från kulturutskottet bokmomsen i samband med debatten om skatteutskottets betänkande om mervärdesskatt. Därför ämnar jag inte säga så mycket om det i dag. I vår reservation i skatteutskottet sade vi bl.a. att man bör enligt vår mening pröva tanken att bestämma mervärdesskatten på böcker till samma nivå som gäller för övriga lågbeskattade kulturvaror och kulturarrangemang. En sådan åtgärd är också tillåten enligt EG-rätten. Sverige och Danmark har den högsta bokmomsen i hela världen. Den drabbar många grupper väldigt hårt. Flera har tagit upp barnfamiljerna, där många får vända på slantarna. De kan känna sig tvungna att avstå från att köpa böcker till sina barn på grund av att de måste prioritera andra saker. Det är synd. Det är som barn man behöver få ta del av ordets makt och känna att man äger boken där de magiska orden står. Studenterna drabbas också av de höga bokpriserna, vilket leder till att de ofta kopierar böcker. Det är knappast stimulerande att ha tjocka böcker kopierade på lösblad. Centerpartiet har ett stämmobeslut från stämman i juni 2000 om att sänka bokmomsen till 6 %, och vi har även budgeterat för det i 2002 års budget. Fru talman! Tekniken utvecklas som bekant väldigt snabbt. Den ger oss ökade möjligheter till samverkan mellan olika verksamheter, och den kan hjälpa oss att på ett smidigt sätt bevara kulturarvet. Vi har i utskottet framhållit vikten av att arkiv, bibliotek och museer samverkar. Det ger historieintresserade människor ökade möjligheter att finna sina rötter, och inte minst underlättar det forskares och studenters möjligheter att ta fram fakta om historien. ABM-området bör komma i gång så snabbt som möjligt. I detta ärende finns en motion om var man ska påbörja verksamheten. Utskottet är inte villigt att peka ut något aktuellt område som ska få bedriva försök med ABM-samverkan. Det har jag förståelse för. Men jag kan ändå inte låta bli att påminna om att är ett län som har drabbats enormt hårt av nedlagda verksamheter. Försvaret utplånades helt i Västernorrland, och i veckan kom regeringens beslut om att lägga ned tingsrätter. Även där drabbades Sollefteå. Där läggs tingsrätten ned. Det skulle med andra ord vara en väldigt fin gest mot Västernorrlands län att påbörja ABM-samverkan där. Jag tänker inte yrka bifall till motionen, utan jag nöjer mig med att dessa åsikter kommer med i dagens protokoll. Jag yrkar bifall till reservation 1, men jag står naturligtvis bakom våra andra reservationer.

Fru talman! Det har väl inte undgått någon i kammaren att det inte är så många dagar sedan vi hade en kulturdebatt i anslutning till debatten om skatteutskottets betänkande, nämligen den mest litteraturbefrämjande frågan som finns, dvs. bokmomsen. Tyvärr innebar voteringen av skatteutskottets betänkande att än en gång avfärdades förslaget att sänka bokmomsen till 6 %. Än en gång har majoriteten missat chansen att förbättra villkoren för läsandet, för bildningen och för de vuxenstuderande. Det blev en riktig kulturdebatt vid slutet av behandlingen av betänkandet, men tyvärr utan socialdemokratiskt deltagande. När vi har hört inläggen i dag kan vi förstå varför. Vi vet att det inte finns någon reservation i det här betänkandet eftersom frågan är en skattefråga. Men det skulle ändå vara intressant att få höra argumenten mot sänkning eftersom det otvivelaktigt är både en kulturell och en litterär fråga. Även om jag inte får något svar i dag heller kan jag lova att vi kommer tillbaka i frågan. Jag tror faktiskt att i sinom tid kommer förslaget att gå igenom. Jag är av naturen optimist. Dessutom är maktens korridorer nog så attraktiva, att både Vänstern och Miljöpartiet snart sitter i budgetförhandlingar igen. Då har ni chansen! En annan mycket viktig del i läsfrämjande och tillgänglighet till litteratur är givetvis biblioteken. Jag har tidigare i kammaren sjungit bibliotekens lov. Det tänker jag fortsätta med. Det är få institutioner - eller ingen - som finns så djupt förankrade i folksjälen som just biblioteken. Det är intressant att följa utvecklingen av biblioteken. Där är nätet oslagbart för att få en bra bild. Mycket av den entusiasm som finns bland personalen på biblioteken förmedlas också via deras hemsidor. Ta t.ex. Kungsbacka, där man talar om biblioteket som ett samhällets öppna vardagsrum. I vinjetten till Varbergs bibliotek står det: "En god roman tar alltför häftigt slut. En härlig dikt ger glans åt en minut. Ett ståtligt drama varar väl en vecka. En enda kokbok räcker livet ut." Det är ett citat av Alf Henrikson. I Halmstad talar man bl.a. om att den 23 april är det världsbokdagen - något som vi alla borde vara med och uppmärksamma. Det finns väldigt mycket gott att säga om biblioteken och deras filialer. När jag läser utskottets betänkande finner jag dock att vi inte tar upp bokbussarna någonstans. Inte heller i motioner eller i protokoll finns de omnämnda. Ändå finns de ute i kommunerna och har mycket stor betydelse för landsbygden. Ofta har de upp till 4 000 volymer och tar dessutom med sig det som beställts, numera också via nätet. Allt detta, plus filialer plus huvudbibliotek och all annan kringverksamhet, finns och kommer att finnas oberoende av om vi har en bibliotekslag. Det finns ingen anledning för riksdagen att gå in i det kommunala självstyret med pekpinnar att det måste finnas ett bibliotek i varje kommun. Den här verksamheten är så mycket mer. Det måste vara upp till varje kommun, varje kulturnämnd och varje kulturchef att utifrån sina förutsättningar utveckla verksamheten. Vi behöver inte generalkommunalråd i statsminister Göran Persson eller överkommunalråd i kulturminister Marita Ulvskog. Folkpartiet har tilltro till kommunalpolitikerna, framför allt de folkpartistiska, att de tar ansvar även för kulturen i kommunen. Om de till äventyrs inte gör det, är jag övertygad om att invånarna kommer att säga sitt i nästa val. Så går jag över till några andra reservationer från Folkpartiet. Vi förordar en statlig kampanj för att främja läsning. Tyvärr har undersökningar visat att läsandet bland ungdomar minskar, och också läsförståelsen, detta trots att det ändå görs en hel del, vilket utskottet också skriver. Inte minst läsrörelsen bidrar till detta. Vi vill ändå trycka på ytterligare. Ökad läsförståelse och mer läsning har betydelse för livskvalitet och inte minst också för demokratin. Apropå läsförståelse finns det en motion från Kristdemokraterna om kategoriseringssystem för böcker med hänvisning till läsbarhetsindex. Det är visserligen bara för barnböcker, men det kanske skulle behövas för vuxenlitteratur också. LIX-tal är inget nytt, men ändå intressant att ta fram. Då räknar man antalet långa ord och långa meningar och sätter dem i förhållande till antalet ord totalt. Ett index på 20-30 är enkel text, som barnböcker, 35-45 medelsvår text och 50-55 svår text för fackfolk av fackfolk. Över 55 är, som det står i den sammanställning jag har läst, en nästan omöjlig text att begripa, och den är för tekniker, jurister och Vår Jag har plockat ut två texter under rubriken Utskottets ställningstagande i KrU5 och funnit LIX talen 59 och 61. Jag behöver kanske inte ge några ytterligare kommentarer. Det är nog inte så många som läser betänkanden eller förstår dem. En annan nyhet på nätet sedan några år är elektroniskt publicerade tidskrifter. Vi har motionerat i frågan tidigare. Jag gläder mig nu åt att Kulturrådet sedan 1999 verkligen följer utvecklingen och också i fortsättningen kommer att följa den. Så långt är det bra, men vår motion handlade också om att ta fram en plan för hur utvecklingen kan stimuleras och kvaliteten höjas. Det är alltså inte ett ekonomiskt stöd som vi förespråkar, utan idé och kvalitetsstöd - därav vår reservation. Slutligen, fru talman, gäller det stödet till organisationstidskrifterna. Folkpartiet har i sig en avog inställning till presstöd när det gäller dagstidningar, men det finns andra tidskrifter som inte alls har samma kommersiella möjligheter men som gör ett viktigt arbete för att ge händelser i vår närhet och i omvärlden en mer eftertänksam nyansering. Det är tidskrifter som inte slår upp den mer eller mindre sanna braskande rubriken för att fånga lösnummerköpare. Här finns de idéburna organisationernas tidskrifter, som Inger Davidson tog upp. Därför är vi med på begäran om en översyn av dessa tidskrifters villkor och om det finns möjligheter till ett stöd för att säkerställa den kvalitativa utvecklingen. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla våra reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 11 under punkt 22.
Fru talman! Jag skulle gärna vilja fråga om reservationen Upphävande av bibliotekslagen som moderater, centerpartister och folkpartister står bakom. Där ger man intryck av att man är emot bibliotekslagen därför att den i stället för att ange en ambitionsnivå lägger ett golv. Min fråga är då: Vart tar då er tilltro till kommunpolitikerna vägen, om det är det som är orsaken till att ni vill avskaffa bibliotekslagen? Det är, underförstått, att kommunpolitikerna snabbt skulle hänvisa till att de bara behöver ett bibliotek t.ex. i Halmstad. Det finns andra kommuner som är betydligt mindre än Halmstad där man får vara väldigt nöjd om man kan ha ett bibliotek och en biblioteksfilial. I besparingstider finns det en uppenbar risk för att man skulle fortsätta att dra in, därför att det är ingen lagstyrd verksamhet jämfört med skolverksamhet osv. Jag skulle vilja fråga: Om ni nu tycker att det här inte räcker för att värna biblioteksverksamheten, varför kan ni inte tänka er ytterligare genomarbetning av bibliotekslagen för att göra den mer tydlig? Jag tänker bl.a. på filialverksamhet, vilken kvalitet som ska finnas osv. Man skulle kunna säga så här: Det är 70, men många kör 80 - vad gör vi då? Jo, då avskaffar vi 70 skylten, så har vi löst problemet. Det är en väldigt lättsinnig modell. Jag skulle vilja veta på vilket sätt vi får bättre biblioteksverksamhet om bibliotekslagen avskaffas. Får vi då mer pengar i kommunerna att lägga på bibliotek? Kommer vi att få mer pengar att lägga ute i filialerna? Hur tänker Folkpartiet, Centern och Moderaterna i den frågan?
Fru talman! Jag kan inte tala om hur Centern och Moderaterna tänker - jag kan tala om hur Folkpartiet tänker. Vi har alltså tilltro till kommunpolitikerna. Det här är en principiell fråga för mig, att det inte ska finnas så mycket nationella lagar som styr kommunernas verksamhet, inte vara så detaljstyrt. Jag har sett de förslag som har kommit från bl.a. fackförbundet DIK, där man t.o.m. i lagstiftningen vill ha en befattningsbeskrivning för chefen för biblioteken. Det är horribelt att riksdagen ska lägga sig i det. Det är på samma sätt om man byter en filial mot en bokbuss, som kanske har betydligt fräschare litteratur med sig än vad filialen har. Det kommunala självstyret är alltså en principfråga i oerhört hög grad. Dessutom har jag alltså tilltro till kommunpolitikerna. Peter Pedersen nämnde skolorna. Jag kan ta ett annat exempel, som låg mig nära innan jag kom hit till riksdagen. Jag var ordförande för sjukhusen i Halland. Det finns ingen lag som säger att det måste finnas ett sjukhus i varje landsting, men jag lovar att det ändå finns. Skulle man försöka lägga ned det sista sjukhuset i ett landsting lovar jag att invånarna kommer att säga sitt i nästa val. Det tror jag att de gör också om man försöker lägga ned ett bibliotek.
Fru talman! Jag uppfattar ändå, trots en viss retorik, att det är mer principen som avgör detta att vi inte ska ha någon bibliotekslag, att vi inte ska bestämma vissa saker från riksdagen, utan man ska avgöra själv. Även om det finns en risk för att ett antal kommuner kommer att mista biblioteksverksamhet på grund av kärva ekonomiska tider - det finns många kommuner som har det oerhört kärvt och där man ska värdera kultur i förhållande till skola, vård och omsorg, som alla partier pratar om - är det här riksdagsbeslutet en väldigt liten markering. Det är att det i varje kommun ska finnas åtminstone ett folkbibliotek. Jag har väldigt svårt att förstå den stora upprördheten, av rent principiella skäl, mot det här.
Fru talman! Nu gled onekligen Peter Pedersen på det här, för han sade att bibliotekslagen skulle handla om ett folkbibliotek. Alldeles nyss sade han att lagen också skulle garantera filialer. Det var en bra reträtt i sig. Men jag tycker att man ska ta hela reträtten, nämligen att avskaffa bibliotekslagen, av de skäl som jag talade om tidigare. Här är det uppenbart att vi har olika uppfattningar om vad kommunalt självstyre innebär och om vi på nationell nivå ska gå in och peta i detaljer i kommunernas verkliga självstyre. Annars behöver vi ju inte ha så mycket kommunal politik, om allting ska tas härifrån. Jag kan ge ett antal exempel, men det tillhör inte denna debatt.

Fru talman! Först vill jag säga lite grann om tidskrifter - både tryckta och på Internet. Tidskrifternas betydelse för det kulturella klimatet får inte underskattas. Den rika flora av artiklar och texter som tidskrifterna producerar i dag är den kanske största källan till mer ingående kunskap om svenskt och internationellt kulturliv. Trots det kämpar många av de etablerade tidskrifterna för att överleva. Många drivs helt ideellt eller av ett litet antal underbetalda eldsjälar. Det här är skandalöst. Ett bra sätt för tidskrifterna att låta höra av sig och locka till sig nya läsare är att ordna kulturella evenemang som t.ex. Gläntans filosofibarer och 00-tals lyrikkvällar. Evenemang som Gläntans filosofibar visar inte bara på exempellös framgång med fullsatta hus och långa köer utanför, utan de har också visat att de drar en helt ny publik. Därför borde regeringen överväga ökat stöd till de årliga återkommande evenemang som kulturtidskrifterna så framgångsrikt arrangerar. När bokmomsen sänks till 6 %, vilket vi hoppas inte ligger alltför långt fram i tiden, är det rimligt att även tidskrifterna omfattas av denna momssänkning. Sedan undrar jag om det verkligen finns en stor majoritet i riksdagen för en sänkt bokmoms i dag. Vad jag vet är det bara tre partier som står för det beslutet. Övriga vill utreda, och man vet aldrig vad en utredning kan komma fram till. Miljöpartiet vill ha ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag till sänkt bokmoms. Det är inget budgetbrott att be regeringen återkomma med ett förslag. Nog om det. En ny form av kultur och kunskapsspridning i dag är tidskrifter på Internet. I ett antal artiklar i dagspressen har de Internetbaserade tidskrifternas växande betydelse inte minst för den unga generationen framhållits. Antalet elektroniska tidskrifter ökar hela tiden. Särskilt glädjande är att notera att det i många fall är politiskt aktiva ungdomar som med Internet funnit ett nytt tidskriftsmedium som de har råd med för att sprida sin kultur och sina idéer. Av denna anledning vill vi att det upprättas ett produktionsstöd för elektroniskt publicerade tidskrifter. Med det yrkar jag bifall till reservation 12 under punkt 23. Sedan flera år råder ett avtalslöst förhållande mellan Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund. Det råder delade meningar om författarnas elektroniska rättigheter. Författare ska inte behöva förlora kontrollen över sina verk och med det även gå miste om ersättning för nedlagt arbete. Vi hoppas att regeringen beaktar denna problematik. Så, fru talman, vill jag säga att invandrar och minoritetsmedier är professionella språkrör för sina respektive språk och etniska grupper. Men det är många olika språk och grupperna vet väldigt lite om varandra, och de vet inte vad som står i de olika tidskrifterna. De vet inte heller vad som sägs i radiooch TV-program. Debatterna som förs förblir oftast en intern angelägenhet inom den egna gruppen - detta trots att integrationsfrågor i dag har en mycket framflyttad plats i det offentliga samtalet och i det svenska samhällsbygget. Integration i ett mångkulturellt samhälle betyder inte endast integration mellan majoritets och minoritetsgrupper utan i allra högsta grad även integration minoritetsgrupper emellan. Denna uppenbara brist i det offentliga samtalet medför att åsikter inte bryts mot varandra och att det inte blir någon kommunikation. I Miljöpartiets partimotion om kultur har vi därför lyft fram detta demokratiskt mycket svåra problem att invandrare med olika kulturella och språkliga bakgrunder inte kan läsa varandras kulturtidskrifter därför att de inte förstår varandras språk. Vi betonar också att det är omöjligt för svenska tidningar att snappa upp viktiga debatter i dessa tidskrifter och göra dem till allmängods i svenska tidningar, radio och TV just för att man inte kan läsa innehållet. Faktum är att detta leder till ytterligare segregation. Ett sätt, fru talman, att öka tillgängligheten till dessa medier kan vara att öronmärka pengar för professionell översättning av låt oss säga mellan 15 och 20 % av materialet som referat eller som pressreleaser. Tidskrifterna behöver också stöd för utveckling av pressetik och journalistik och kunskap om det fria ordet och demokratins grundprinciper. Med det yrkar jag bifall till reservation 10 under punkt 21. Så går vi vidare till distribution. I dag råder allvarliga problem med distributionskanaler i Sverige. Vi har en tryckfrihet som garanteras i lag, men när det tryckta ordet ska nå ut till läsaren råder det monopolsituationer. Distributionskanalerna har blivit allt färre och kontrolleras av några enstaka dominerande aktörer. Små förlag har ingen plats och slås lätt ut, vilket hindrar det fria meningsutbytet och drabbar både kulturtidskrifter och serieförlag. Ett folkstyre byggt på fri åsiktsbildning borde också se till att det blir reellt möjligt för materialet att nå ut. Därför vill Miljöpartiet att distributionskanalerna för tidskrifter utreds ur just ett mångfalds och konkurrensperspektiv. Så till sist tar jag upp bibliotek. Flera har tidigare varit inne på att antalet biblioteksfilialer har fortsatt och minska sedan vi införde bibliotekslagen. Mellan 1989 och 1999 har 376 filialer lagts ned. Denna okunskap om behovet av närhet till bibliotek och bibliotekets betydelse som mötesplats är alarmerande. Då är det viktigt att lyfta fram de goda exemplen. I Katrineholm, t.ex., bygger de ut nya biblioteksfilialer, och i Stockholm ska en biblioteksplan presenteras under våren. Att planera sin verksamhet är inte dumt, det. Hur når nu dessa goda exempel ut? När tänker regeringen komma med ytterligare förslag om hur nedläggningar kan förhindras? Vi hoppas på besked alldeles strax. Till slut: Varför annonserar män efter kvinnor i tidningar? Det är ju bara att besöka våra kulturinstitutioner, för det är ju där vi finns.

Fru talman! I den reservation som Miljöpartiet röstade för i skatteutskottets betänkande angående bokmomsen står det att Miljöpartiet vill sänka bokmomsen fr.o.m. 2002. Detta blir ännu mer motsägelsefullt än Vänsterns agerande. Trycket och förväntningarna på er i Miljöpartiet blir väldigt stora nu när ni sitter och förhandlar med regeringen om just budgeten för 2002. Min fråga är: Hur hanterar ni de förväntningarna?
Fru talman! Jag förväntade mig faktiskt att Inger Davidson skulle ställa precis just den frågan, så att jag skulle ha möjlighet att svara utan att gå in i en bokmomsdebatt, för det hör inte till detta ärende. Jag har möjlighet att säga att ett fastställande av ett årtal är en mycket viktig viljeinriktning. Det tarvar åtgärder, och jag lovar att vi tar vårt ansvar. Sedan får våra systerpartier tala om vilket ansvar de tar.
Fru talman! Jag anser att detta är en bokmomsdebatt, för vi hade ett särskilt yttrande - det har jag för mig att också Miljöpartiet har - till detta betänkande. Då har vi all anledning att ta upp det. Jag tycker att hanteringen är en allvarlig fråga, därför att människor utanför Riksdagshuset ifrågasätter vad det är vi håller på med. Dels säger vi att vi har en majoritet, men majoriteten röstar på ett annat sätt. Dels är det ett parti som säger i en reservation att man vill att bokmomsen ska sänkas från 2002, men man gör ingenting åt det och har inte med det i sitt budgetförslag. Jag tycker att vi måste börja bli lite mer ärliga om hur vi hanterar frågorna i riksdagen, så att folk utanför kan tyda vad det är vi håller på med. Det gäller i allra högsta grad bokmomsfrågan, för den har förvirrat väldigt många. Det tycker jag att Miljöpartiet har ett ansvar för.
Fru talman! Det tycker jag också att vi har. Det är just därför som jag ifrågasätter om det är mer än tre partier som talar om att de faktiskt vill sänka bokmomsen. Övriga fyra partier talar om utredningar. Jag undrar vem det egentligen är som har lanserat att det finns en majoritet i riksdagen för sänkt bokmoms - inte är det vi. Däremot kan jag konstatera det som inte har kommit fram i debatten, och det är att det inte finns någon borgerlig majoritet för en sänkt bokmoms. Så jag fortsätter att jobba tillsammans med mina systerpartier. Åtminstone Vänsterpartiet har sagt att man vill ha en sänkt bokmoms. Man har dock inte talat om när och vad utredningen måste komma fram till för att det ska bli av. Men det kommer väl sådana synpunkter också framöver, hoppas jag.

Fru talman! Biblioteken är den främsta symbolen för ett fritt och för omvärlden öppet samhälle. Biblioteken bär på grundläggande värden som yttrandefrihet, delaktighet, jämlikhet och solidaritet. Utvecklingen vid de svenska folkbiblioteken har präglats av en stor samsyn och värdegemenskap när det gäller uppgifter, arbetssätt och roll. Det är detta som är bibliotekens styrka. Varje vecka besöks landets huvudbibliotek av cirka en miljon människor, och antalet besök ökar. Biblioteket i min hemkommun, Borgholm, leder till min glädje listan över flest utlånade böcker per invånare och år. Under förra året lånade man ut nära 16 böcker per invånare, att jämföra med genomsnittet i vårt land på cirka nio böcker. Det är främst utlåning av barnböcker som ger den här höga siffran. En effektiv personal och kombinationen folk och skolbibliotek är en annan anledning. Men också vuxenutbildningen, det livslånga lärandet via Kunskapslyftet och distansutbildning av olika slag bidrar förstås. Och trots Internet, eller snarare tack vare Internet, har efterfrågan på böcker ökat på biblioteket i Borgholm. I en av reservationerna tar man upp det återkommande förslaget om upphävande av bibliotekslagen, ett förslag som utskottet än en gång avstyrker. Bibliotekslagen tillkom för att man skulle hävda varje medborgares rätt till folkbibliotek, och vi socialdemokrater tycker, till skillnad från Elisabeth Fleetwood och Lennart Kollmats, att det här är en bra lag. Erfarenheterna av lagen hittills är inte att den inte behövs. Däremot kan den behöva kompletteras för att bättre uppfylla sitt syfte. Det är därför som det pågår en översyn inom Regeringskansliet på beställning av oss här i riksdagen. Vi socialdemokrater vill säkra biblioteksverksamheten runtom i landet. Det finns farhågor om att ännu fler folkbibliotek kommer att läggas ned. Men eftersom biblioteksverksamheten är ett kommunalt ansvar, som också har påpekats här tidigare, anser vi att det är viktigt att samråda med kommunerna före en eventuell lagändring. Fru talman! En av de mest prioriterade frågorna i kulturpolitiken är och har varit att förbättra villkoren för litteraturen och läsandet. Jämte bibliotekslagen har olika nya stöd tillkommit i syfte att stimulera läsning och bredda utbudet. Kommunerna har möjlighet att ansöka om statliga bidrag för litteraturinköp till folk och skolbibliotek. Sedan 1999 finns det dessutom ett stöd som innebär att biblioteken får del av de titlar som varje år får statliga utgivningsstöd. Dessutom finns statliga läsfrämjandepengar som skolor, bibliotek, bokhandlare och ideella organisationer kan ansöka om. På Kalmar Läns Bibliotek pågår flera spännande och intressanta projekt inom detta område. Lässurr i Kalmar län är ett läsfrämjande projekt för sexåringar som har fått var sin bok och fått träffa sin "egen" författare. Det här är ett samarbete mellan länets barnbibliotekarier, förskollärare, kreativa barn och intresserade författare. Projektet har skapat en modell för hur man kan arbeta med boken i förskolan. Ett annat exempel är projektet Läsning och Livskvalitet, som har till mål att ge dyslektiker och utvecklingsstörda ökad tillgång till information och litteratur. I det här projektet deltar FUB, Kalmar Läns Jag är övertygad om att det på många andra håll i landet pågår liknande bra projekt. Vi har hört några av dem nämnas tidigare. Jag har velat nämna det här för jag tycker att det är så oerhört viktigt att vi är många som tar vårt ansvar för det faktum att läsningen minskar bland barn och ungdomar. Vi vet också att föräldrar läser allt mindre för sina barn. Vi vuxna måste träda in på olika plan. Om vi inte har egna barn hemma som vi kan läsa för kan vi hjälpa barnbarnen eller grannens barn att komma in i böckernas spännande värld. En bok för alla, Läsrörelsen, arbetsplatsbibliotek och bokombud är också viktiga för att främja läsandet. Det svenska skriftspråket kommer av allt att döma att spela en allt större roll för alltfler människor. Fler typer av arbeten kommer att ställa krav på ett fungerande skriftspråk. Fler och fler kommer förhoppningsvis att vara delaktiga i det offentligt skrivna språket. Och det är mycket viktigt i en demokrati att så många som möjligt kan hantera det offentliga språket, både i tal och i skrift. Den stora frågan när det gäller det svenska skriftspråket är hur alla ska kunna göras delaktiga. Här spelar skolan den största och viktigaste rollen. Språket, förmågan att kommunicera och göra sig förstådd och nyckeln till social gemenskap är det inte alla barn som äger. De som inte har språket kommer så småningom kanske att misslyckas i grundskolan, och då finns det också risk för utslagning senare i livet. Svenskan är som tur är inget hotat språk. Det finns ungefär 6 500 språk i världen. Enligt professor 98 eller 99 % av världens språk i ett mer bekymmersamt läge än det svenska. Att vi alla här i kulturutskottet värnar det svenska språket är det ingen som tvivlar på. Just nu pågår också på utskottets initiativ ett arbete inom Kommittén för svenska språket med företrädare för alla partier. Utredningen ska lägga fram ett handlingsprogram för att stärka svenskans ställning och föreslå åtgärder som ger alla rätt och möjlighet att lära sig så mycket svenska att de aktivt kan delta i samhällslivet. Att kommitténs arbete pågår, som Birgitta Sellén också nämnde, är anledningen till att vi avstyrker samtliga motioner på detta område. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till förslaget i dess helhet i betänkandet.